Fru talman! Många problem måste lösas, nya tankar tänkas och idéer prövas på ett nytt sätt. För denna mänskliga aktivitet är den svenska högskolan, med grundutbildning och forskning, vårt främsta forum. Högskolorna består såväl av gamla ärevördiga institutioner som Uppsala universitet som av nya, fortfarande rätt små, enheter - kanske lika ärevördiga, men nya och unga - som Karlskrona/Ronneby. Dynamik och nytänkande finns inom små och stora enheter med deras traditioner och arbetsmetoder. De här arbetsmetoderna och traditionerna kan skilja sig från varandra. Men det är mångfalden som är viktig, och den bör främjas. Högskolans centrala roll är - det är vi naturligtvis överens om - oomtvistad. Vi socialdemokrater anser att det är mycket viktigt att markera att högskolan i sin verksamhet skall främja det demokratiska samhällets grundläggande värderingar. Högskolan skall befordra jämställdhet och rättvisa levnadsvillkor för människor i vårt land och i alla delar av världen. Den skall också erbjuda kvalificerad utbildning för ett rikt, varierat och dynamiskt arbetsliv liksom utföra forsknings och utvecklingsarbete så att samhället och vårt näringsliv kan förnyas. Efter den här lilla upptakten vill jag poängtera att det, trots betänkandets omfattning, handlar om ett mellanår i högskolans planeringscykel. En rad motioner har avstyrkts just av det skälet. Det är också skälet till att jag vill yrka avslag på en rad reservationer som särskilt tar sikte på olika former av planer för långsiktig planering. Nästa år har vi att vänta mera grundläggande förslag från regeringen beträffande både grundutbildning och forskning. Debatten om de mera genomgripande verksamhetsförändringarna får anstå till dess. Det finns många motioner med goda idéer, men goda idéer kräver analys. Jag vill också gärna säga att jag helt kommer att hålla mig till betänkande 15. Bengt Silfverstrand kommer senare med kommentarer kring betänkandena 12 och 13 samt kring några delar i betänkande 15 som främst handlar om forskningsfinansiering. Jag vill säga till mina meddebattörer att jag inte har en chans att kommentera alla de 61 reservationerna. Detta är inte uttryck för en brist på respekt för åsiktsyttringarna utan mera ett uttryck för respekt för kammarens tid. Informationsteknik är, och kan i framtiden i ännu större utsträckning bli, ett alldeles utomordentligt redskap för att bygga upp kunskap, förmedla kunskap och lagra kunskap för framtida behov. IT kan användas för att skapa kontakt mellan människor, t.o.m. på mycket långa avstånd. Trots att vi tycker att utvecklingen går snabbt och förundras över vad som kan åstadkommas 1995, har vi inte en chans att föreställa oss vare sig användningsområden eller konstfärdigheten hos den IT som om tio år tillhör vardagen. Regeringen har naturligtvis varit uppmärksam på den dynamiska kraft för människor och samhälle som ligger i att IT utnyttjas och blir tillgänglig för både unga och gamla - för skolbarn, forskare och lärare. Regeringen har således tillsatt en kommission för att främja bredden i det här. Dessutom har ett ungdomens IT-råd inrättats. Trots de ambitioner regeringen har redovisat i budgetpropositionen finns det några reservationer på det här området. I ingen av dessa går man egentligen emot de åtgärder som regeringen redovisar. Jag uppfattar i stället att reservationerna mest handlar om att försöka bevisa att man själv visst är ännu litet bättre, och det må ju vara tillåtet. Fler behöver skaffa mer kunskaper, oavsett vilken nivå de startar från eller var de befinner sig i landet och i sina egna liv. Därför satsar vi socialdemokrater på kommunal vuxenutbildning, på folkbildning och på möjligheter för fler kvinnor att bli professorer så att ytterligare fler kvinnor skall finna det mödan värt att skaffa sig en forskarutbildning. Vi vill också ge människor med samhällsvetenskaplig gymnasieutbildning möjlighet att läsa naturvetenskap och teknik, och vi vill bredda basen i de mindre och medelstora högskolorna. I dagarna har det dessutom tillsatts en kommitté som skall jobba fram en strategi för distansutbildning. Ett öppet folkuniversitet ligger inom räckhåll. Det jag nu har nämnt är exempel; det finns fler. Sammantaget kan de här exemplen och åtgärderna om man så vill gärna kallas för en plan för en långsiktig kunskaps och kompetensutveckling. Att, som moderaterna gör i sin reservation nr 4, kräva planmässighet tycker jag bitvis är att slå in öppna dörrar. Man kanske i stället kan ägna kraften åt att banka på stängda dörrar. Jag vill emellertid återkomma till de mindre och medelstora högskolornas roll när det gäller långsiktig kunskaps och kompetensutveckling. Alla högskolor utgör kraftcentrum när det gäller kunskapsutveckling och kunskapsspridning. Möjligheterna för fler att skaffa sig högskoleutbildning ökar om tillgängligheten ökar. Tillgängligheten ökar om platsantalet ökar och om utbildningen är väl spridd över landet. De största universiteten kan knappast bli större; det råder det enighet om. Det är också därför som utbyggnaden nu i stor utsträckning sker vid de mindre och medelstora höskolorna. Så var minsann inte alltid fallet under den förra regeringen. I opposition fick vi socialdemokrater ibland baxa på så gott vi kunde. Både små högskolor och stora universitet skall spela en roll i de nationella utbildningssträvandena. Samtidigt är det tydligt att högskolorna betyder något alldeles speciellt för de regioner de verkar i. Samspelet mellan högskolan och den region där den finns är betydelsefullt för alla parter. Men om en mindre högskola skall kunna utgöra den kraftkälla som många önskar, då måste forskningen förstärkas och utbildningsutbudet måste breddas. Samma måttstock för god kvalitet måste dessutom användas vid alla lärosäten. En examen måste vara lika mycket värd oavsett vilket lärosäte den är uttagen vid. Ett viktigt steg framåt för de mindre och medelstora högskolorna är att de nu får rätt att inrätta professurer efter den kvalitetsgranskning som kanslern skall stå för. Professorer har funnits länge vid flera av de här högskolorna, men de har formellt haft sina professurer vid något universitet. Det här steget är en naturlig följd av att det fruktbara samarbete som genom lokala initiativ vuxit fram mellan olika lärosäten och som fortsätter att utvecklas. Kopplingarna är i dag många och visar att samarbete kan vara minst lika fruktbart som konkurrens, åtminstone i denna typ av verksamhet där människors gemensamma ansträngningar är det alldeles grundläggande. Både Kristdemokraterna och Centern har på olika sätt reservationer som handlar om fasta forskningsresurser och som pekar mot fler universitet. Bortsett från allting annat så är den typ av överväganden som man vill ha något som får göras i samband med mera grundläggande analyser inför de särskilda forskningspropositionerna. Till råga på allt så saknas nu de statsfinansiella förutsättningarna för att göra stora långsiktiga åtaganden utöver dem vi redan har. Vi måste faktiskt också ta ansvar för det vi har. Man får inte glömma att doktorandutbildning, fakultetsutbyggnad och annat som hör hit är ansvarsfulla uppgifter som kräver nya och stabila resurser. Däremot behöver forskningen främjas och utvecklas vid de mindre och medelstora högskolorna. Det är också vad regeringen föreslår och aviserar. Studenternas inflytande anser vi socialdemokrater vara en utomordentligt viktig fråga. Det handlar om demokrati för studenterna, möjligheter till inflytande över den egna studiesituationen. Men det handlar också om de kvaliteter som studenterna tillför när de utövar sitt inflytande beträffande bl.a. utbildningsfrågor, pedagogiska frågor och kvalitetsfrågor. Därför är det bra att studenterna nu genom en ändring i förordningen får utökad representation i styrelser och andra organ. Vänsterpartiet tycker att regeringen också skall bevaka studenternas inflytande inom EU i övrigt. Det kan man naturligtvis tycka. Samtidigt får jag säga att jag har svårt att se hur detta skulle gå till i sak - vilka exakta krav man skulle ställa. Högskoleområdet är ju inte ett reglerat eller harmoniserat område i EU. Det finns inga bindande eller tvingande föreskrifter. Vart och ett av länderna förväntas att sköta sitt eget utbildningssystem. Jag tycker att detta är en bra ordning och skulle inte vilja förorda att högskoleområdet kom att omfattas av ett EU-regelverk. Med en liten s.k. melodiradioövergång kanske jag efter detta också kan få säga några ord om europeisk utbildnings och forskningssamverkan. Det skall inte bli så värst många ord, eftersom det råder bred enighet om vikten av en sådan. Men jag vill lyfta fram ett par tre saker. Det ena är att det nu är en utmaning för högskolan att engagera sig i och dra nytta av de olika program som står till buds. Internationella kontakter är inget nytt för högskolan, så de borde inte innebära några större svårigheter. IT är naturligtvis ett effektivt redskap i detta samarbete. Det andra är att jag har uppfattat att det råder bred enighet om att vi inte vill ha en för EU gemensam forskningspolitik i ordets vida och rätta bemärkelse. En sak är att gemensamt utveckla program med olika inriktningar för att främja utbildning och forskning. En helt annan sak skulle det vara att ge sig in i ländernas egna målsättningar och strategier. Det tredje jag vill understryka är att EU medlemskapet inte får innebära att fokus endast inriktas på EU-länderna. Världen är mycket större än så. Både av egennytta och av solidaritetsskäl måste också kontakterna med länder utanför EU upprätthållas och intensifieras. Fru talman! Regeringen föreslår i budgetpropositionen, med en uppföljning i en särproposition som också ingår i detta betänkande, särskilda resurser och åtgärder för att under ett antal år möjliggöra en ökad intagning till högskolan. Det gäller t.ex. särskilda satsningar på studenter som har några års yrkeserfarenhet, vilka vill ändra inriktning och satsa på naturvetenskap och teknik. Vidare gäller det språk, ytterligare satsning - utöver vårens - på utbildningsplatser inom humaniora, samhällsvetenskap och juridik, basår och ytterligare ett antal komponenter. Detta har i varierande grad mötts av oppositionens gillande, vilket egentligen inte har varit så stort om man tänker efter. Vi socialdemokrater tycker att det är angeläget att skapa möjligheter för både ungdomar och litet äldre att skaffa sig en högskoleutbildning och höja sin kompetens. Samhället har ett behov av fler med naturvetenskaplig och teknisk utbildning. Vi har svårt att se det förkastliga i att ge dem en chans. Nu gnyr man om arbetsmarknadspolitiken och tycker att det är fel att högskolan dras in i denna. Själv sover jag rätt gott om jag vet att fler ungdomar får studera, om de vill. Dessutom tycker jag att högskoleutbildning inom det reguljära utbildningsväsendet är bättre än en del andra satsningar som man kan tänka ut. Många högskolor är faktiskt också beredda att ta emot dessa studenter. Det visar sig bl.a. i en rad motioner med anledning av regeringens skiss i proposition 139. Jag vet av erfarenhet att sådana motioner har sitt ursprung i de berörda högskolorna. Påpekanden om att mindre och medelstora högskolor skall få en extra dosör kanske inte är alldeles nödvändiga, eftersom det är precis vad som står i propositionen. Regeringen uttrycker utan omsvep att det blir besparingar i högskolans olika verksamheter. Vidkännas är det verb som används. Att tvingas till besparingar på detta viktiga område är naturligtvis beklagligt men icke desto mindre nödvändigt. Jag tycker att det är alldeles onödigt att dra i gång en finansdebatt här. Därför skall jag inte orda mer om detta. Jag vill bara konstatera att sunda statsfinanser på sikt är den enda garanten för ett stabilt utbildningssystem och att anslagen till grundutbildningen egentligen inte minskar i sig. Däremot minskar per capitaersättningarna, dvs. priset, genom att högskolorna förväntas ta emot fler studenter. Fru talman! Härutöver har i debatten en rad frågor nämnts, som det skulle kännas gott att kommentera. Men tiden är knapp. Därför väljer jag nu bara att kort säga något om kvalitetsaspekterna. Vi socialdemokrater har aldrig trott på morotpiska-inslaget i kvalitetsarbetet. Vi tycker inte ens att det skall vara nödvändigt att utdela premier och tror inte att det är fruktbart att koppla kortsiktigt idéarbete om kvalitet till någon sorts slutavräkning. Därför vill vi nu låta bli att genomföra den förra regeringens s.k. kvalitetspremie. Men jag vill gärna understryka att det, genom det arbete som nu leds av kanslern, stimuleras ett utomordentligt viktigt arbete ute på högskolorna, vilket också har visat sig ha stor betydelse. Man kan säga att ungefär samma resonemang gäller för prestationsrelaterade fakultetsanslag. Vi vet att det tar olika lång tid att bygga upp ett ämne på en ny högskola gentemot en gammal högskola. Det tar kanske också olika lång tid att doktorera i olika ämnen. Det är ett för enkelt fyrkantigt mått att bara räkna antalet doktorsexamina för att sedan dela ut pengar efter detta. Däremot är det viktigt att finna system för att högskolorna verkligen skall lägga på ett kol. Men att just bara räkna antalet studenter är litet väl enkelt. Därför låter vi bli att införa de s.k. prestationsrelaterade fakultetsanslagen. Fru talman! Slutligen vill jag yrka avslag på samtliga reservationer och bifall till hemställan i betänkande UbU15 i dess helhet.

Fru talman! Berit Löfstedt sade att vi moderater bankar på öppna dörrar när vi kräver en plan för långsiktig kunskaps och kompetensutveckling. Om jag förstod det hela rätt ligger det något slags plan dold i den socialdemokratiska utbildningspolitiken. Därför skulle jag gärna vilja ha ett svar på frågan om vad det ligger för långsiktig strategisk tanke, som jag inte har upptäckt, i de stora neddragningar som socialdemokraterna tänker göra på grundutbildningens område. Eftersom Berit Löfstedt berättade att hon sover bättre om nätterna om fler ungdomar får studera, skulle jag också vilja veta vad det är för tanke som ligger bakom att man då drar ned på den ordinarie högre utbildningen och samtidigt lägger resurser motsvarande ett universitet på folk i 30-40-årsåldern, som skall få en utbildning som vi inte riktigt känner till utformningen av. Utformningen var ju ganska slarvigt formulerad. Vad är det för strategi eller plan, vilken jag inte har upptäckt, som ni uppenbarligen har? Vår uppfattning är nämligen att det är stora utmaningar som ligger framför oss, om vi skall rätta till de tillkortakommanden som bl.a. OECD:s indikatorredovisning ger uttryck för.
Fru talman! Ett av de allra väsentligaste inslagen i socialdemokratisk utbildningspolitik är att fler skall få tillgång till utbildning. För att få den eftersträvade och efterlängtade högskoleutbildningen måste också basen breddas. Jag nämnde i mitt anförande vuxenutbildning som en möjlighet, eftersom det helt enkelt måste bli fler studenter med exempelvis naturvetenskaplig bakgrund. Sedan undrar Beatrice Ask vad det är för tanke bakom de stora neddragningarna. De stora neddragningarna handlar om en minskning av per capitaanslaget, ett lägre pris för att fler skall få plats. Det som jag tänker säga nu är väl egentligen ord som ofta har sagts av moderater, men icke desto mindre kan en prislapp inte vara för evigt given. Man kan inte säga exakt på vilken prisnivå som kvaliteten ligger. Ungdomarna som studerar på högskolan och lärarna som finns där har också en möjlighet att tillsammans utveckla kvalitet. Jag skäms inte ett skvatt för att vi vill ge möjligheter för människor som har varit ute i arbetslivet ett tag att kunna komma tillbaka till högskolan om de upptäcker att de kanske ville ha en annan inriktning. Men har man då ett jobb är detta inte alldeles lätt att genomföra. Därför är det inte så dumt med den finansiering som är tänkt. Dessutom lämnar dessa människor sina platser under den tid som de är tjänstlediga, vilket också ger utrymme för en vikarie som tidigare kanske har varit arbetslös.
Fru talman! Berit Löfstedt säger att socialdemokratisk politik går ut på att bredda basen, och det är mycket behjärtansvärt. Men jag kan ändå inte förstå mig på det. Risken med att dra ner på resurserna för grundutbildningen är ju ändå att det blir svårare för många att få tillgång till den utbildning som finns i det ordinarie utbildningssystemet. Sedan säger Berit Löfstedt att hon inte skäms ett dugg för att man satsar våldsamt mycket resurser på 9 000 vuxna inom högre utbildning. Nej, det är klart att hon inte skall skämmas över det. Men vad jag undrar över är vilken strategisk tanke som ligger bakom när man drar ner på den ordinarie utbildningen och därmed försvårar för många ungdomar att skaffa sig akademisk utbildning, samtidigt som man lägger ner så ofantligt mycket pengar på denna vuxenutbildning. Jag undrar också hur man har tänkt när det gäller det signalsystem som man åstadkommer. Man säger till en ungdom att den som har jobbat i stället för att studera på universitet kan senare få frikostiga bidrag för att skaffa sig en akademisk examen. Den som har gått direkt till högskolan får däremot ta lån och slita ganska hårt också ekonomiskt. Vad är det för strategisk tanke bakom? Jag har inte kunnat hitta någon socialdemokratisk plan, trots att jag har läst betänkandet och propositionen ganska många gånger.
Fru talman! Fler vuxna i högskolan är ett viktigt mål för oss. Högskolan och undervisningen där blir bättre om det finns både unga och gamla i högskolan. Det har under några år varit en mycket stark fokusering på direktövergångar från gymnasieskolan till högskolan. Högskolan behöver båda dessa kategorier, både de som är litet äldre och de som är litet yngre, både de som har arbetslivserfarenhet och de som inte har det. De som har varit ute och jobbat ett tag kanske kommer på vad de vill studera. Man vaknar inte särskilt ofta på morgnarna när man är 19 år och tänker: Jag vet vad jag vill, och jag går rakt fram. Tvärtom brukar man komma på det efter ett antal år. Det är viktigt att vi kan - precis som Britt-Marie Danestig-Olofsson sade - pröva ett annat instrument och se om det finns flera vägar att stimulera vuxna människor att söka sig till högskolan. Dessutom gör spridningen över landet och tillgängligheten till flera högskolor det möjligt för också vuxna att studera. En av de allra viktigaste planerna är en god spridning och en god tillgänglighet, Beatrice Ask.
Fru talman! Jag blev litet besviken över att Berit Löfstedt inte med ett ord kommenterade det som jag tyckte var huvudfrågan, dvs. vad socialdemokraterna vill göra för att se till att föra Utbildningssverige vidare i stället för att bara fastna i en ganska meningslös och ofruktbar strid med moderaterna. Det replikskifte som vi nyss hörde var också ett exempel på detta. Såvitt jag förstår koncentrerar ni all er kraft på att riva upp och återställa. Ni har inte förberett er under oppositionstiden för att komma i regeringsställning med nya idéer. När ni väl befinner er där har ni för litet kraft att verkligen genomföra viktiga saker på utbildningsområdet. Ett typexempel på detta är de mindre och medelstora högskolorna. Vi i Centern ville ha en långsiktig utveckling. Tvärtemot vad Berit Löfstedt försökte antyda genomförde fyrklöverregeringen en viktig utbyggnad och fattade viktiga beslut, även om vi från Centern vill gå längre. Vad socialdemokraterna gör är att tala väl, och så långt är det gott. Men när det kommer till handling säger Berit Löfstedt att det kräver mer grundläggande analyser. Ja, men det borde ni väl ha ägnat er åt medan ni förberedde er för regeringsställningen. Ägna er åt att göra förändringar i verkligheten i stället för att fastna i en meningslös strid där ni bara river upp och återställer! Vad vill ni göra i verkligheten för de mindre och medelstora högskolorna, som är en så viktig del i utvecklingen av Sveriges högskoleväsende?
Fru talman! Jag hör till dem som har ett resonabelt tonläge. Sedan kan man ta i litet grand när man står i talarstolen för att man skall veta att det som man säger går fram. Jag tycker också att det är meningslöst att bara stå och banka på varandra. Jag räcker gärna ut en hand åt litet olika håll för att dra nytta av idéer som andra har och för att kunna resonera om våra idéer. I mitt anförande betonade jag att vi lever med treåriga budgetcyklar i högskoleväsendet. Jag tror att det är utomordentligt bra att vi gör det. Vi har under en ganska lång tid haft treåriga forskningspropositioner och treåriga propositioner för grundutbildning. Inom ramen för sådana kan man diskutera om man t.ex. behöver slå ihop anslagen för forskning och grundutbildning, vilket Andreas Carlgren har framfört i någon motion. Det krävs förarbete - och det är ingenting som man, när man befinner sig i opposition, utför på ett partikansli - och det sker i utredningar och kommittér, där det utarbetas förslag som skickas ut på remiss. Därför är det viktigt att man nu ser över forskningsfinansieringssystem, distansutbildningsmetoder o.d. för att man under nästa år skall kunna komma fram med mera principiella uppfattningar. Då är det självklart att utbyggnaden och breddningen när det gäller de mindre och medelstora högskolorna ingår i ett underlagsarbete. När jag säger att forskningen behöver stödjas vid mindre och medelstora högskolor kan vi diskutera hur det skall gå till. Vi måste finna metoder för det. Man kan resonera om olika saker. Jag anser att det var ett viktigt genombrott att man nu har rätt att tillsätta professorer efter kön, vilket dessutom har varit ett mycket hett önskemål.
Fru talman! Jag gillar Berit Löfstedts tonläge, men jag nöjer mig inte med ett bra tonläge. Jag vill också se bra resultat. Det är hög tid för socialdemokraterna att nu inse att man inte löser några problem genom att riva upp och återställa. Det för oss inte en millimeter framåt. Det för oss i stället bakåt på flera områden, t.ex. när det gäller doktorandtjänsterna - som Margitta Edgren har sagt många bra saker om - och forskningsfinansieringen där man nu flaggar för försämringar. I stället borde ni ägna er åt att ta steg framåt. Då är de signaler som Berit Löfstedt ger bra signaler på det området. Annars tycker jag att det är för få och svaga signaler, och framför allt räcker det inte med signaler. Det krävs förslag och beslut. Men kom till skott! Sluta med er meningslösa strid! Åstadkom förnyelse i stället!
Fru talman! Vi kan kanske ladda bössan tillsammans så skall vi se om det blir några bra förslag. Vi har mycket tydliga planer för framtiden.

Fru talman! Jag vill ta upp det Berit Löfstedt började med, IT-frågorna. Där uppfattade jag det så att Berit Löfstedt tyckte att det var onödiga reservationer. Det har hon naturligtvis rätt att tycka. För vår del är ordet "verktyg" det viktiga. Jag uppfattar - jag säger inte att det är så - det som om man använder informationsteknik som någon sorts "ein Mädchen für alles", en slutlig lösning. Men det handlar inte om det, utan det handlar om att använda det som ett verktyg för att stärka andra ämnen, inte minst när det gäller att nå bättre kunskaper i svenska. Detta tycker jag att vi har tillfört i vår reservation 3. Jag hoppas att det kommer att implementeras i de utredningar och det arbete som pågår inom departementet. När det gäller studentinflytande tycker väl ingen av oss att det står och faller med styrelserepresentation. Däremot tycker jag att vi på något sätt skulle kunna visa positiv uppskattning. I det finansieringssystem som nu fungerar inom högskolevärlden har studenterna ett oerhört stort inflytande. Det blir mycket tydligare mot 2000-talet, då arbetslösheten förhoppningsvis är lägre. Vi vet redan nu att antalet ungdomar i de aktuella årskurserna sjunker kraftigt, vilket gör att det kommer att bli oerhörd konkurrens om studenterna. De högskolor som behandlar sina studenter väl och tar hänsyn till deras behov och dessutom ger bra utbildning kommer att få studenter. Jag hinner säga några ord om kvaliteten. Berit Löfstedt talar om piska och morot. Förklara för mig varför det nu sjuder av kvalitetsarbete, medan det alltid tidigare bara i retoriken varit ett högt prioriterat område. Det är först på senare år som det blivit så också i verkligheten.
Fru talman! I avsnittet om IT-frågorna i mitt huvudanförande använde jag visserligen inte ordet "verktyg" utan "redskap", och det är ungefär samma sak. Jag tror inte alls att man skall hetsa upp sig och tro att IT är någon särskild religion. Det är ett verktyg, ett redskap, något som vi kan använda för att nå varandra över världen genom matematiska formler eller genom att bli bättre på att läsa och skriva. Studentinflytandet består självklart av en rad olika saker. Jag skall inte ta upp en debatt om kårobligatoriet här, för den har vi fört ett antal gånger. Vi anklagas en hel del för att vilja riva upp och dona. Vi har inte givit oss på finansieringssystemet, Margitta Edgren. Det enda som vi känt en viss tveksamhet inför - det har vi gjort hela tiden - är det lilla inslag som gäller kvalitetspremien. Kanslerns viktiga arbete, som han dessutom utför med en viss excellens, syftar förhoppningsvis inte till att bara dela ut kvalitetspremier. Det syftar framför allt till ett intellektuellt skapande och utvärderande utbyte samt stimulans till att komma i gång. Jag tror inte att man på högskolorna dagligen tänker på kvalitetspremier heller. Jag tycker att det innebär ett administrativt krångel.
Fru talman! Vi delar uppfattningen om hur viktigt kanslerns arbete är för högskolan. Kvaliteten har varit i högsäte för högskolor och universitet så länge de funnits. Men det är först på senare år, med naturligtvis kanslerns stöd, som det börjat sjuda. Jag kan tänka mig att man under en övergångsperiod, när man lämnar ett sätt att tänka, kan behöva en extra morot, en kvalitetspremie. Det är synd att man inte fasar ut detta utan låter det ingå i någon sorts återställare. Detsamma gäller de prestationsrelaterade fakultetsanslagen. Syftet var bl.a. att universiteten även skulle se en ekonomisk vits, inte bara vetenskaplig, med att anstränga sig för att t.ex. öka antalet kvinnliga forskare. Vi vet att det för att kunna öka antalet kvinnor krävs förändringar inifrån systemet självt. Där finns ett oerhört motstånd.

Herr talman! Jag begriper inte varför man i denna intellektuella miljö som uträttar det mesta som gäller den svenska högskolan skall behöva ha små premier och små omfördelningar på marginalen för att uträtta det som är det grundläggande, nämligen att se till att vi får kvalitet i utbildningen, pedagogisk utveckling, forskning och utbildning av hög standard. Skall vi behöva ha myndigheter, administrationer och matematik för att fixa till det, att göra en kvalitetsavräkning? Jag tror inte att det är nödvändigt.
Herr talman! Berit Löfstedt säger att det för högskolans del är ett mellanår då det gäller utbildningsdimensioneringen. Hon säger också att det för Socialdemokraterna är ett viktigt mål att se till fler får studera på högskola. Det borde betyda fler utbildningsplatser i framtiden. Om det är så att Socialdemokraterna har den ambitionen och den målsättningen, och också tänker förverkliga det under den här mandatperioden, hade det då inte varit klokt att trots mellanåret redan nu ge högskolorna ett tydligt besked om en framtida dimensionering? Det vore bra med tanke på den oerhörda expansion som nu sker men som är av engångskaraktär. Det hade gett en bättre stabilitet i planeringen och en bättre framförhållning när det gäller att skapa de resurser som behövs med tanke på denna expansion - lokaler, material och lärarresurser för högskolans del och tillgång till studentbostäder för kommunernas del.
Herr talman! Vi är inte beredda till långsiktiga åtaganden utöver det som vi redan har. Vi kämpar i en uppförsbacke när det gäller statsbudgeten. Just nu handlar det om att sanera statsfinanserna och samtidigt ge ett antal människor chansen att få utbildning. Jag kan förstå att alla som sysslar med någon verksamhet av den viktiga art som exempelvis högskolan är alltid vill veta hur det skall bli runt nästa krök. Det gäller kommunerna också. Men även kommunerna måste sanera sin ekonomi. Sedan kan man veta hur man skall göra de viktiga åtaganden som man faktiskt vill göra.
Herr talman! Jag tror att vi är överens om att utbildning och kompetenshöjning är oerhört viktiga i bekämpningen av arbetslösheten och för att få i gång hjulen i det här landet. Därför blir jag litet förvånad när Berit Löfstedt uttrycker sig som hon gör. Regeringen måste ju ha en plan, åtminstone för de närmaste fyra åren, dvs. den här mandatperioden, för vad man vill åstadkomma på utbildningsområdet. Det här är viktigt, därför att det gäller att säkra kvaliteten på utbildningen. Man har mycket större möjligheter att göra det, om man vet hur det kommer att se ut de närmaste åren.
Herr talman! Det är klart att man vet bättre hur man skall bedriva en verksamhet om man vet hur det kommer att se ut. Men jag har redan sagt i flera av mina inlägg att högskolan och breddning av kunskaper för fler är en så viktig bas, att vi behöver fler högskolestuderande, och vi behöver fler som har en högskoleexamen. Men nu är det dessutom så att vi behöver bredda underlaget så att fler faktiskt kan söka.

Herr talman! Det har varit en intressant debatt att lyssna till. Jag beklagar att jag missade några av de inledande inläggen beroende på ett regeringssammanträde, men jag tror att jag har fått en ganska klar bild av vad som sades. Jag vill anknyta till en diskussion som fördes här angående det s.k. vägvalet och vem som egentligen hade gjort vilket vägval. Vägvalet när det gäller svensk utbildningspolitik gjordes för många år sedan och i stor enighet i denna riksdag. Det var när man bestämde sig för att skapa en demokratisk skola som skulle ge rätt till utbildning åt alla. Det är själva grunden för ett kompetenssamhälle, om man nu skall använda det ordet. Redan i slutet av 1960-talet lanserades tanken på livslångt lärande eller återkommande utbildning. Det var Sverige som stod i spetsen för de diskussionerna också på internationell nivå, inom OECD och på annat håll. Här i Sverige innebar det bl.a. att man satsade på att vidga högskolan också för äldre, både för kortare och för längre utbildningar. Vi införde ett antagningssystem som gav en extra möjlighet, en liten extra skjuts, för de äldre som hade yrkeserfarenhet, så att de skulle kunna komma till högskolan och skaffa sig ytterligare utbildning. Det har också inneburit att Sverige har haft fler äldre i högskolan än nästan alla jämförbara europeiska länder. Jag ser det som en oerhörd styrka i vårt system. Det betyder inte att allting är bra, utan tvärtom måste vi gå vidare. Det är i det perspektivet man också skall se förslaget om de särskilda N/T-pengarna och satsningen på naturvetenskap och teknik. Beatrice Ask sade att man inte riktigt vet vilken utbildning dessa personer bör ha. Jo, det är väldigt klart vilken utbildning de kan skaffa sig. Det är ju inom de områden där jag tror att vi är ganska överens om att det finns ett behov, nämligen inom naturvetenskap och de tekniska områdena. Det finns också ett behov, inte bara för yngre personer utan också för dem som redan har yrkeserfarenhet, att kunna bidra med både erfarenhet och ökad kompetens. Dessutom kan en sådan satsning undanröja risken för den arbetslöshet som vi vet hotar många personer i företagen i dag, personer som inte har tillräcklig utbildning. Jag måste säga att jag är bekymrad över att man i det här sammanhanget vill spela ut yngre mot äldre, som om denna satsning på äldre personer - 35-40 åringar, som Beatrice Ask sade med visst förakt i rösten - på något sätt skulle försämra för dagens studenter som är yngre. Absolut inte. Det här är extra pengar som anslås. Det är pengar som kommer från den aktiva arbetsmarknadspolitiken som möjliggör den här satsningen. Det innebär inte på något sätt någon försämring för någon studerande som är yngre, inte heller när det gäller möjligheten att vinna tillträde till de här utbildningarna. Tvärtom är det olyckligtvis så att det är för få unga personer som söker sig till framför allt de tekniska utbildningarna. Detta är dessutom bara en del av en större satsning. Vi har faktiskt satsat kraftfullt på att trots det svåra ekonomiska läget få till stånd nya platser i hela utbildningssystemet. Det är klart att det måste vara en del av en politik som försöker pressa ner arbetslösheten. Jag tror att vi är överens om att utbildningen är ett viktigt instrument i det sammanhanget. Det innebär faktiskt att det blir ca 33 000 nya platser i hela utbildningssystemet fr.o.m. nästa budgetår. Lägger man till de platser som redan tillskapats under innevarande budgetår blir det 90 000 nya platser i komvux, vid folkhögskola, vid sommaruniversitet och med de särskilda platser som jag nyss talade om. Det är en mycket central del av politiken. Strategin är alldeles glasklar. Vi vill gärna gå vidare på den vägen. Det har talats om, och jag instämmer i det, att man på längre sikt bör se arbetsmarknadspolitiken och utbildningspolitiken, inte minst när det gäller högskolan, som mer integrerade. Det är precis i linje med vårt tänkande. Jag vill också understryka att det är sant, och det har vi inte på något sätt stuckit under stol med, att vi måste göra besparingar. Men vi tillför också via arbetsmarknadspolitiken avsevärda medel, över 1 miljard. Mitt intryck från många kontakter ute på högskolorna är att man anser att man kan klara dessa besparingar, den lägre studentpenningen, med bibehållen kvalitet. Jag kommer då in på kvalitets och kvantitetsresonemanget. Jag tror inte att någon har bestritt att det nya resursfördelningssystemet, som har många fördelar, det har jag många gånger understrukit från den här talarstolen, också har inneburit att högskolan i dess helhet har ägnat ett större utrymme i sitt tänkande åt undervisning och kvaliteten i undervisningen. Det var en av poängerna med det här systemet när det infördes. Det har vissa svagheter, jag skall återkomma till dem, men detta är i varje fall en styrka i systemet, det är helt klart. Det har också utförts ett mycket intressant arbete ute på högskolorna. Jag har ingen misstro mot högskolorna. Jag är övertygad om att detta kommer att fullföljas med all kraft, utan särskilda premier eller ekonomiska bestraffningar. Jag tror inte att högskolor och andra kulturella institutioner bara är någon sorts ekonomiska institutioner, som enbart svarar på ekonomiska signaler. Det finns andra värderingar i högskolan som är viktigare. Den värderingen måste vara att högskolan har till uppgift att ge undervisning och bedriva forskning. Inte ger vi särskilda kvalitetspoäng för forskningen. Det är lika självklart att undervisningen är en central del av högskolans uppgift. Det skall vi från regeringens och riksdagens sida stryka under. Det är också mitt intryck att detta är någonting som man tar till sig på högskolorna och som jag är helt övertygad om att man arbetar mycket intensivt med. För att underlätta det arbetet skall man naturligtvis utnyttja den nya tekniken. Jag hör verkligen inte till dem som tror att IT plötsligt gör allting så mycket enklare och bättre. Det är klart att den tekniken måste bearbetas pedagogiskt. Man måste se hur man skall utnyttja de nya metoderna på bästa möjliga sätt. Det är för att bredda distansundervisningen i Sverige som vi har tillsatt denna kommitté. Jag var i går i Kiruna och kunde där verkligen utifrån deras erfarenhet se vilken betydelse distansundervisningen kan få i en så avlägset belägen kommun som Kiruna ändå utgör. Kan man dessutom utveckla den moderna teknologin, kan det verkligen ge kvalitetsförbättringar. Jag vill säga att detta inte är en vanlig utredning som bara skall utreda och lägga fram förslag, den har också pengar. Vi har satt undan ganska mycket pengar, så att den här kommittén skall kunna stödja intressanta projekt överallt i landet. Jag förutser att kvalitetsarbetet kommer att fortsätta med full kraft under de kommande åren, och jag är övertygad om att riksdagsmajoriteten står bakom denna tankegång. Andreas Carlgren säger att vi inte skall strida så mycket med moderaterna, vi skall gräva ner stridsyxor. Javisst, vi skall gräva ner stridsyxor, men vi skall också diskutera åsiktsskillnader. Andreas Carlgren verkar en aning stridslysten själv, får jag lov att säga, just på en punkt som jag är förvånad över, nämligen när det gäller mindre och medelstora högskolor. Det är ändå den här regeringen som har lagt fram förslag som innebär att de mindre och medelstora högskolorna skall kunna skaffa sig fasta forskningsresurser. Det förslaget kom såvitt jag vet inte från den gamla regeringen. Det är den här regeringen som har betonat betydelsen av de mindre och medelstora högskolorna. Jag tror att vi är helt överens på den punkten. Jag kan naturligtvis förstå att man i opposition vill göra en extra markering, jag har inget emot det, men i princip är vi helt överens. Här behövs ingen stridsyxa. Jag vill också till sist säga, och jag instämmer i det Andreas Carlgren sade, att det inte bara är riksdag och regering som måste ta ansvar för förstärkandet av vårt utbildningssamhälles resurser och för att ge människor utbildning. Alla måste ta det ansvaret: kommunerna, landstingen, organisationerna, samhället som arbetsgivare och inte minst företagen. Vi kunde i dag läsa i Dagens Nyheter hur problematiskt detta fortfarande är inom en så viktig industri som metallindustrin. Jag hoppas att vi nu tillsammans skall kunna se till att kompetensen höjs och att alla i samhället tar sitt ansvar för detta.

Herr talman! Utbildningsministern menade att jag på något sätt skulle ha en föraktfull inställning till studerande i 40-årsåldern. Jag vill protestera mot det. Jag tillhör själv den åldersgruppen och har dessutom en del att fullfölja på universitetet, så jag är en varm anhängare av att vuxna och även medelålders skall kunna studera vid högskola. Utbildningsministern hade inte möjlighet att lyssna till mitt anförande, men det vi diskuterade var den märkliga prioritering som den socialdemokratiska regeringen gör när man drar ner på den ordinarie utbildningen för att gödsla på en liten grupp vuxna. Det var det jag ifrågasatte, och det är det jag skulle vilja få utbildningsministerns syn på. Vad är det man långsiktigt avser att vinna på att göra denna märkliga prioritering, i synnerhet som utbildningsministern har helt rätt i att vi i Sverige har många äldre i högskolan, med de fördelar som det också kan innebära, och i synnerhet som vi har ganska hög ålder inom den högre utbildningen över huvud taget? Jag läste i Dagens Nyheter i morse att det går mycket trögt med rekryteringen till de nya platserna i den utbildning som vi diskuterar och som vi moderater ifrågasätter. Det tyder ändå på att regeringen har satsat på alldeles fel häst. Man kan undra om det inte skulle gå att få ut mer av resurserna om regeringen hade valt att lägga pengarna på den ordinarie utbildningen och inte hade gjort de stora neddragningar som nu görs.
Herr talman! Beatrice Ask använder uttrycket gödsla på en liten grupp vuxna. Jag måste säga att jag inte kan undgå att tycka att detta är ett ganska föraktfullt sätt att tala om en satsning på äldre som har yrkeserfarenhet. Det är vad det handlar om. Det är klart att man alltid kan diskutera avvägningar. Jag bestrider inte det. Det här förslaget gör inte anspråk på att vara den enda tänkbara vägen att vidga kompetensen i Sverige. Men det är en metod, och det skall bli väldigt intressant att se vilka erfarenheter den ger. Beatrice Ask är beredd att döma ut den redan i förväg. Jag har nästan en känsla av att hon hoppas att det inte skall bli några sökande till utbildningen. För egen del är jag övertygad om att det här verkligen kan vara ett viktigt tillskott i svenskt utbildningsväsen. Framför allt är själva strategin viktig - jag tyckte, herr talman, att jag pratade tämligen utförligt om detta - nämligen att man i framtiden i större utsträckning än i dag kan se högskolan som en resurs också när det gäller personer som redan är ute i förvärvslivet och som behöver förbättra sin kompetens, både för kortvarig och för mer långvarig utbildning.
Herr talman! Utbildningsministern får ursäkta, men det projekt med 9 000 särskilda platser, som regeringen föreslår, är väldigt dyrbart, i synnerhet när man tänker på hur väl man kan utnyttja de utbildade. Jag gör ingen bedömning av om det är viktigt eller inte att ha den här utbildningen. Jag tror säkert att många kommer att dra nytta av utbildningen, och det är bra om utbildningsplatser utnyttjas. Men det är väldigt mycket pengar. Vi moderater tycker att det är en felaktig prioritering. Om man träffar många studerande som får låna pengar och slita med vanliga studiemedel uppfattar man nog åtminstone regeringens första förslag - i vilket Carl Tham föreslog att de här särskilt utvalda vuxna skulle få 12 000 kr i månaden - som någon form av gödsling. Man behöver inte känna förakt för det. Men det är klart att det skapar orättvisor som långsiktigt inte har någon positiv effekt när det gäller att stimulera fler människor i det här landet till att göra sig omaket att gå en längre utbildning.
Herr talman! Jag kan bara konstatera att vi uppenbarligen har mycket olika synsätt i denna fråga. Beatrice Ask sade, mer parentetiskt, att man kanske inte får ut samma ekonomiska effekt, d.v.s. utnyttjandet av den här utbildningen blir lägre genom att de här personerna är äldre och alltså utgör en del av arbetskraften under en kortare tid. Jag kan inte acceptera det synsättet. Vi måste ha en arbetsmarknad som fungerar för alla. Vi kan inte acceptera att människor som är över 35 år inte längre har någon plats på arbetsmarknaden eller att de inte skulle kunna skaffa sig nya kunskaper för att utvecklas och bidra till vår gemensamma ekonomiska utveckling. Därför menar jag att detta är en principiellt viktig sak. Sedan får vi se hur just det här förslaget fungerar. Jag är helt överens med Beatrice Ask om att man skall följa det noga. Jag instämmer också i att det förslag som regeringen till sist lade fram, nämligen svux, är bättre än det första förslaget. Det var därför vi gjorde den ändringen. Men låt oss nu se hur det här fungerar och inte i onödan försöka spela ut yngre mot äldre, särskilt inte som det här förslaget inte på något sätt försämrar situationen för de yngre.

Jag hälsar socialminister Ingela Thalén, justitieminister Laila Freivalds, utbildningsminister Carl Tham, jordbruksminister Margareta Winberg och statsrådet Leif Blomberg hjärtligt välkomna till kammaren. Med ändring av tidigare lämnat meddelande kommer socialministern och inte justitieministern att besvara allmänpolitiska frågor. Socialministern besvarar även frågor inom sitt eget ansvarsområde. Frågorna till övriga statsråd förutsätts beröra deras ansvarsområden inom regeringen. Frågestunden genomförs enligt de nya reviderade reglerna, som innebär att det finns möjlighet för annan än frågeställaren att ställa följdfrågor.
Herr talman! Jag har en fråga till regeringen. Jag har fått ett samtal från elever från Vadsbogymnasiet i Mariestad. De har engagerat sig väldigt hårt i att minska våldet i samhället. De påtalade för mig hur lätt det är för ungdomar att få tag i hembränt. De sade att småungar bälgar i sig folköl som de har köpt i närmaste ICA-affär. För dem framstår kopplingen mellan våld och alkohol som helt uppenbar.
Herr talman! Det är alldeles riktigt att socialförsäkringsminister Anna Hedborg och jag har uppmärksammat denna fråga tillsammans med övriga berörda statsråd. Vi har också varit runt i olika kommuner och lyft fram det faktum att väldigt många alldeles för unga använder mycket folköl. Det vi kan göra åt det är att vi som vuxna, oavsett om vi är politiker, arbetar inom skolan, är fritidsledare, föräldrar, grannar eller anhöriga, ser till att jobba med, prata med och vara stöttepelare för unga människor så att de inte börjar dricka folköl. Vi kan också se till - det är ett ansvar för butikerna - att vara mycket strikta när det gäller vem vi säljer folköl till. Man får alltså inte sälja folköl till riktigt unga människor. Det finns regler för vad som gäller för hembränt. Man får över huvud taget inte bränna hemma. Det finns lagar för att straffa dem som gör så. Också här handlar det om diskussion och upplysning. Hela vuxenvärlden måste ha en gemensam hållning när det gäller att förhindra unga att komma i kontakt med alkohol över huvud taget och hjälpa dem till miljöer där de inte kommer åt alkohol - varken folköl eller hembränt.

Herr talman! Enligt en enkät som Skaraborgsinstitutet har gjort vet 40 % av killarna i årskurs 9 var man får tag på hembränt. Detta är en allvarlig fråga. Jag fick av statsrådet Anna Hedborg förra veckan reda på att man kan utdöma straffskatt med 474 kr per liter ren alkohol för hembränning, och inte bara fängelse eller böter. Men hon kunde inte ge något exempel. Kan Ingela Thalén påvisa att någon har dömts på detta sätt?
Herr talman! Nej, det kan inte jag heller göra. Ordningen vad gäller hembränning är naturligtvis litet hemlig. Det är här jag menar att vuxenvärldens attityder kommer in. Det handlar också om att vi vuxna är tydliga mot varandra och inte bara mot de unga, att man inte skall sprida hembränt till varandra och framför allt inte till unga människor. Det finns regelverk för hur man skall komma åt det. Men det handlar också om våra attityder som vuxna människor.
Herr talman! Jag vill haka på här, eftersom jag hade tänkt att ställa en fråga i samma riktning. Det är många av oss som tycker att det vore bättre om det inte var så fri tillgång till folköl. Jag undrar om regeringen har tänkt sig att göra någonting på det området. För att vidga frågan har vi många signaler som tyder på att många väldigt unga människor men också litet äldre ungdomar handskas vårdslöst med alkoholen för sin egen del och kommer in i mycket dåliga vanor. Vi såg senast i går kväll och har hört under en tid hur det är i studentvärlden. Jag undrar om socialministern har några lämpliga åtgärder att komma med när det gäller att kanske stimulera till en annan form av umgängesliv också på det stadiet.
Herr talman! I mitt första svar anvisade jag litet grand det som Anna Hedborg och jag har ägnat hösten och vintern åt, nämligen att ta upp en diskussion i anslutning till den nya alkohollag som riksdagen har beslutat om. Kommunerna får där möjlighet att arbeta med handlingsplaner för hur man bl.a. skall skapa ordning i sin egen kommun och bidra till att ordna med miljöer så att unga människor får en bättre tillvaro. Det handlar återigen om ett förhållningssätt. Det finns redan i dag regler som man kanske inte alltid följer, t.ex. för försäljning av folköl i butiker m.m. Vi vuxna måste hjälpas åt som butiksägare, föräldrar och grannar så att man håller fast vid det som redan finns. Sedan är frågan om man skall göra någonting ännu mer restriktivt. Jag utgår då ifrån att frågeställaren tänker sig folköl skall lyftas in på Systemet.
Herr talman! När det gäller frågan om att komma åt hembränt vill jag utifrån mitt perspektiv säga att den omorganisation som nu pågår inom polisen innebär att man inför ett annat sätt att arbeta, nämligen närpolisverksamhet där man skall arbeta problemorienterat. Det kommer att innebära bl.a. att polisen får bättre möjligheter att ha kontroll över ett begränsat geografiskt område. Polisen får mycket större kunskap och möjlighet att få information när det bl.a. förekommer hembränt och kan då ingripa mot det. Problemet i dag är att information om hembränning så sällan kommer till polisens kännedom. Det behövs ett annat arbetssätt för att få den informationen och kunna åtala och döma de som ägnar sig åt det.

Herr talman! Frågan skulle kanske egentligen har riktats till socialministern. Det är alltid litet svårt med dessa frågor som är departementsöverskridande. Låt mig därför besvara frågan, eftersom jag har en del som är mitt ansvar i sammanhanget. När det gäller dopning har regeringen givit uppdrag åt en person att snabbt ta fram ett lagförslag när det gäller kriminaliseringen. Där kommer inom en ganska kort tid ett förslag som vi kan gå vidare med och lagstifta. Det handlar i väldigt stor utsträckning om att få ut information till ungdomar som nu i så stor omfattning intresserar sig för dessa preparat utan att veta om deras konsekvenser. Här måste vi använda de vanliga kanalerna, skolan, fritidsverksamhet och inte minst idrottsrörelsen. Det är dess bättre så att t.ex. idrottsrörelsen i dag är mycket aktiv när det gäller att sprida information och komma i kontakt med de ungdomar som befinner sig i riskzonen och ägnar sig åt detta och få dem att inse att dessa preparat inte är bra för deras hälsa och att effekterna av dem t.o.m. kan leda till våld och annan kriminalitet. Det är en oerhört viktigt uppgift vi har att se till att vi når ut till ungdomar på ett helt annat sätt än vad vi har lyckats hittills och få dem att inse faran med detta bruk.
Herr talman! Jag vill anknyta till de andra frågorna om våld. När det handlar om våld hos unga människor talar vi ofta om förebilder. Vad gäller tjejer är förebilderna i dag anorektiska ideal, vilket gör att t.ex. 20 % av flickorna i årskurs 5 har bantat vid något tillfälle. I England har man kunnat påvisa att flickor redan i 6-årsåldern bantar. Jag ser detta som ett våld mot sig själv och ett strukturellt våld där kvinnor inte accepteras i olika former. Jag undrar om regeringen avser att vidta några åtgärder, t.ex. att införa ett förbud mot att sälja bantningsmedel under en viss åldersgräns vad gäller sådana bantningsmedel som i dag kan säljas hur som helst på marknaden.
Herr talman! De frågorna tillhör litet grand samma sfär som frågan om dopingspreparaten. Jag vill också anknyta till vad justitieministern sade om hela vuxenvärlden och våra förebilder, som Elisa Abascal Reyes själv nämnde. För min egen personliga del kan jag säga att för de medel som har anknytning till läkemedelsområdet finns det föreskrifter. Sedan finns det bantningspreparat som är kopplade till vissa hälsoavsnitt, dvs. man hänvisar dem till hälsoavsnitt. Det handlar också om på vilket sätt vi ser på unga människor och deras egen kropp och tillväxt. Här har vi gemensamt en väldigt stor uppgift att fylla. När det gäller att plocka bort medel ur marknaden som är farliga finns det en särskild ordning för det. Beträffande de medel som är direkt farliga finns det redan i dag en åldersgräns.
Herr talman! Jag tyckte att socialministern undvek frågan om åldersgräns. Det gäller de preparat på marknaden som i dag kan säljas till t.ex. 10-, 11 och 12-åringar, vilket kan leda in i beroende, anorexi och bulimi. Finns det något sätt att hantera den frågan? Finns det redan i dag på marknaden preparat som bara kan säljas till äldre människor, t.ex. genom åldersgränser? Jag tyckte inte att jag fick något svar.
Herr talman! För att kunna vara väldigt konkret skulle jag behöva ett exempel på vilket preparat som avses. De medel som påverkar kroppen på ett sådant sätt att man blir sjuk av dem, t.ex. efter bantning, skall inte säljas vare sig till minderåriga eller till andra. Sedan kan det finnas andra typer av preparat som påverkar. Är det så att det finns exempel på den typen av preparat, måste man gå in och titta på enstaka preparat. Att svara generellt är litet svårt när man skall diskutera en åldersgräns.
Herr talman! Jag vill ställa en fråga med kulturell anknytning till jordbruksministern. För en vecka sedan beslutade regeringen att avskaffa vårjakt på morkulla, och det har upprört jägarleden. Av den information som då lämnades framgick att det mer var ett självklart följdbeslut med anledning av vårt EU-inträde. Jag har förkovrat mig litet i det här ärendet och funnit att det både är ett förenklat och felaktigt synsätt. Jag vill påpeka vad som stod i propositionen när riksdagen beslutade i Europafrågan. Där framgår alldeles tydligt att nuvarande allmänna jakttider utom vad beträffar skarv och korp skulle kunna gälla, och även avseende dem skulle man kunna tillämpa undantagsregler. Herr talman! Som ytterligare stöd har jag också läst på i en programförklaring från Socialdemokraterna inför valet, där man hade riktlinjer för en socialdemokratisk jaktpolitik. Där säger man att jakten med detta programutkast skulle sättas i fokus och att jakten är ett traditionellt och tungviktigt inslag i svenskt liv och leverne. Nu vill jag fråga jordbruksministern hur det kunde bli så stolligt alldeles strax på vårkanten både med propositionen och med det jaktliga budskap som kom från Socialdemokraterna.
Herr talman! Får jag först kommentera det socialdemokratiska jaktprogrammet. Det är mycket riktigt så som Arne Andersson läste upp. Med anledning av det och att vi gick till val på det har jag också tillsatt en jaktutredning under ledning av Ulla Pettersson som skall titta på litet olika saker inom de ramar som står till buds när vi nu är medlemmar i EU. Medlemskapet medför att vi omfattas av EU:s fågeldirektiv. Det medförde att regeringen för 14 dagar sedan - inte en vecka - ändrade jaktförordningen. Det betyder att det blir ändrad jakttid på fyra fågelarter. Det är morkulla, ringduva, skarv och korp. I de förhandlingar som hölls inför medlemskapet fanns det en arbetsgrupp där olika departement var inblandade. Där fanns också de båda jägarorganisationerna med. Där fanns det möjlighet att ta upp frågan om undantag för t.ex. morkulla. Men någon sådan framställning gjordes aldrig. Den här frågan diskuterades första gången i departementet före folkomröstningen. Det gavs ett uppdrag till Naturvårdsverket alldeles efter folkomröstningen, och nu har vi fattat beslut. Detta följer helt EU:s fågeldirektiv, vilket jag tycker är bra.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för att det har blivit en jaktlig utredning. Men hade det inte varit lämpligt att låta Ulla Pettersson titta på detta fenomen och inte skynda på med ett beslut. Jag är mycket inriktad på att detta skall få en bra lösning och vill för den skull inte gå ministern för när, men jag tror nog att medarbetarna bör ta fram propositionen och tillsammans med ministern ta del av vad det faktiskt står. Där står uttryckligen: I anslutningsakten framgår beträffande fågelskyddsdirektivet att Sverige som medlem i unionen kan behålla nuvarande allmänna jakttider utom vad gäller korp osv. Jag vill nog ändå tillstå att det är något som vi borde talas vid om.
Herr talman! Nu vet inte jag vilken av de två EU-propositionerna - den borgerliga regeringens eller den socialdemokratiska regeringens - som Arne Andersson avser. Däremot vet jag att den tidigare borgerliga regeringen var mycket ljumt intresserad av att föra fram dessa frågor inför folkomröstningen. Man visste redan då att det fågeldirektiv som EU har skulle komma att innebära förändringar för svensk del. Det fanns grupper som skulle oroas av detta. Därför diskuterades den här frågan inte alls. Det sades att den jakt som vi har skulle kunna fortsätta, möjligen med dessa undantag. Men det är alltså fyra fågelarter som berörs av detta. Jag räknade upp dem alldeles nyss. Jag förstår inte hur vi skulle kunna komma undan fågeldirektivet. Jag ser för övrigt ingen anledning till det heller. Det betyder i sak att för morkulla senareläggs jakten.
Herr talman! Jag vill börja med att gratulera jordbruksministern till ett mycket bra beslut. Det här följer helt EU-direktivet som säger att det inte skall vara någon jakt på fågel under häckningstid. Jag skulle vilja ställa en följdfråga. Det här måste betyda att vårjakten på fågel också skall följa detta lika strikt. Är det en riktig tolkning?
Herr talman! Jag tror att Gudrun Lindvall och jag skall ha en debatt om detta. Jag antar att hon tänker på jakt på ejder. Vi skall ha en debatt om detta om ett litet tag här i kammaren. Jag har inga planer på att frångå EU:s fågeldirektiv på något område, inklusive vårjakten.
Herr talman! Jag har en fråga till invandrarministern. Den gäller flykt. Dock icke fåglar, utan de miljontals stackars flyktingar som tvingas ge sig i väg därför att förhållandena där de bor är omöjliga. Vi har haft många debatter om det här i kammaren. Mina frågor är: Vad gör regeringen för att mer aktivt undanröja motiv för att människor skall behöva fly? Vad gör regeringen för att våra grannländer, de västeuropeiska länderna och de nordiska länderna, tar ett större ansvar för den flyktingström som vi har?
Herr talman! När det gäller att föregripa och förhindra att flyktingsituationer uppstår kan man påstå att både vårt fredsarbete och vår biståndsverksamhet kan bidra i den riktningen. I de direktiv som vi har gett Invandrings och flyktingpolitiska kommittén ingår klara och entydiga direktiv om att just se på den här situationen och på vilket sätt vi i framtiden bättre skall kunna föregripa och förhindra att flyktingsituationer uppstår. Det kan ske genom att vi samverkar och samordnar oss internationellt med andra länder. Men också genom att samordna sakpolitikområden, t.ex. flyktingpolitik, biståndspolitik, säkerhetspolitik osv. Det är den inriktning de har. Kommittén kommer att lägga fram sitt betänkande i slutet på juni månad, dvs. inom loppet av cirka en och en halv månad. Då får vi svar på dessa frågor. Sedan kan vi debattera detta under hösten. Vi kommer också att lägga en proposition på riksdagens bord. Vad gör vi då i övrigt? Inom den europeiska gemenskapen diskuteras för närvarande fördelningen av bördor mellan de olika länderna i EU i händelse av en kommande massflykt. Än så länge har vi inte nått fram till något resultat, men debatten och dialogen fortgår. Vi hoppas att vi skall kunna hitta fram till en lösning där fler länder tar ett större ansvar än för närvarande.
Herr talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till Leif Blomberg om närområdet. I Baltikum finns det tre länder som inte har skrivit på flyktingkonventionen. Man arbetar väl med att göra det så småningom. Därför kan vi inte återsända flyktingar dit ännu. Dessutom finns det, har jag förstått via UNHCR, ett antal av UNHCR definierade flyktingar i de baltiska staterna. De har alltså flyktingstatus. De är inte så hemskt många, men det finns ett antal. Har invandrarministern något förslag på hur man skulle kunna göra något för dessa flyktingar? Vi har ju en kvot för s.k. kvotflyktingar. Skulle man inte kunna tänka sig att hjälpa till här? De är fast där och kommer inte därifrån. Det finns inga möjligheter för dem att återvända till sitt ursprungsland.
Herr talman! Det är riktigt att vi har tre länder inte så långt ifrån oss som inte har skrivit på Genèvekonventionen, nämligen de tre baltiska staterna. Låt mig börja med att säga att vi nu har dragit i gång ett arbete tillsammans med baltiska staterna i syfte att skapa förutsättningar för dem att skriva på Genèvekonventionen och även kunna leva upp till den. De har preciserat det så att de vill ha hjälp med lagstiftning på området för att ha en bra asylhantering. De vill ha hjälp med förläggningsverksamhet och även med att bygga upp kunskap och kompetens kring gränsbevakning osv. Detta är en verksamhet som fortgår. För att ta ett konkret exempel kommer vi att ha en dialog med Lettlands inrikesminister här i Sverige under juni månad i syfte att konkretisera dessa insatser och få en nära dialog för att kunna lösa dessa problem. När det gäller personer som har flyktingstatus och som finns i Baltikum vill jag säga att vi för närvarande inte har några planer på att göra något. Men det kan finnas skäl att ha detta i åtanke och se om vi skulle kunna göra något. Jag kan inte lova något i dag.
Herr talman! Jag vill ställa en fråga till jordbruksministern, eller jag kanske skall säga sameministern. I kompletteringspropositionen redovisas att regeringen har för avsikt att dra in 494 000 kr från Samefonden för, som man skriver, felaktigt utbetalda partistöd. I ett brev som jag har fått del av, och som är ställt till regeringen och daterat den 27 april, från Ingwar Åhrèn som är styrelseordförande redovisas att det inte har framgått av regleringsbrevet vare sig från 1993 95 att man inte får betala ut partistöd. Vidare sägs det att Sametinget således har handlat i god tro när de har gjort det. Det framgår också att man inte har hört vare sig Samefondens samiska ledamöter eller Sametinget innan man har lagt fast kompletteringspropositionen. Då vill jag fråga om sameministern anser att det är juridiskt och moraliskt rätt att mot den bakgrunden dra in dessa pengar retroaktivt. Jag vill också ha reda på vilka kontakter departementet har tagit med Sametinget och Samefonden.
Herr talman! Jag har personligen haft kontakt med samerna i den här frågan. Samerna har varit mycket medvetna om att de har använt pengarna på ett felaktigt sätt. De gjorde detta trots att de visste att det var fel. Sametinget är ju en ny företeelse och har vissa inkörningsproblem på olika områden. Det är både en myndighet och ett folkvalt organ. Visst kan jag säga att det är otillfredsställande att vi hittills inte har lyckats lösa frågan om ett partistöd. Det kommer vi att göra i särskild ordning. Vi har hittills inte gjort det, och inte heller den tidigare regeringen gjorde det. Man har varit medveten om att man inte fick använda sitt förvaltningsanslag till partistöd, och trots det gjorde man det. Det är skälet till att vi nu drar in pengarna den här vägen. Vi har också uttryckligen uttalat att det finns en möjlighet att använda pengarna i Samefonden till partistöd, men det har Sametinget inte velat göra.
Herr talman! Det framgår av betänkandet och av den debatt som har förts i kammaren att detta skall ses över, men jag tycker att det verkar finnas en förmyndaraktig attityd. Man säger: Bara därför att ni tidigare har gjort fel skall vi nu dra in det här, så att ni inte får några pengar i framtiden. Är inte detta ett förlegat sätt att handlägga en sådan fråga? Jag vill höra vilka möjligheter regeringen har att ompröva detta.
Herr talman! Nej, vi kommer inte att ompröva detta. Däremot kommer vi att försöka hitta en lösning för framtiden. Förfarandet har kritiserats också av Riksrevisionsverket, och det är ett av skälen till att vi nu gör på detta vis. Jag vill återigen poängtera att man var medveten om att det inte var möjligt att använda pengarna på detta sätt. Ändå gjorde man det. Man gjorde det alltså i trots mot vad som var tillåtet, och det är skälet till att vi drar in pengarna på detta sätt.
Herr talman! En man som reste från Washington i lördags mellanlandade på Arlanda. Han gick över till inrikeshallen och reste till Göteborg. Där hämtade han ut sitt bagage på inrikesterminalen. Jag undrar om det inte är underligt att tullen inte på något vis har möjlighet att bevaka vad som händer.
Herr talman! Detta får väl hamna under allmänna frågor. Jag känner inte till det enskilda fallet. Normalt sett skall man ju förtulla på den ankomstplats som man först kommer till, dvs. Arlanda, Landvetter eller Bulltofta, när man kommer utifrån. Jag utgår från att om detta är ett undantag från den vanliga regeln, får man granska just detta enskilda fall. Jag har dock ingen möjlighet att djupare kommentera detta.
Herr talman! Jag hoppas i så fall att detta på något sätt kommer att åtgärdas. Detta är väl något som i varje fall inte de europeiska gemenskaperna kan uppskatta.
Herr talman! Jag vill ställa en fråga till jordbruksminister Margareta Winberg om frihet från salmonella i kött från EU-länderna. Det framkom för drygt en månad sedan i medierna att EU-länderna inte följer reglerna om certifiering, som skall garantera att nöt och griskött som förs in i Sverige är fritt från salmonella, på det sätt som man kom överens om i Jag fick den 2 maj i ett svar från jordbruksministern besked om att man inom EU inte var överens om vilka mikrobiologiska tester som skall utföras för att certifieringen skall kunna genomföras. Jordbruksministern skulle ta nya initiativ i frågan, som åter skulle tas upp i Coreper. Jag undrar nu om frågan har tagits upp och vad man i så fall kom fram till. Om frågan inte har varit uppe i Coreper undrar jag när den kommer upp.
Herr talman! Det är alldeles riktigt att vi ännu inte har ett godtagbart skydd mot salmonella i Sverige, såsom förespeglades inför folkomröstningen och som även sades i förhandlingsresultatet. Skälet är att det finns vissa länder som mer eller mindre bromsar det hela. Vissa länder, t.ex. Nederländerna och Spanien, har aldrig kontrollerat sin mat visavi salmonella, och nu skall man där plötsligt göra det för att få exportera till Sverige. Man vet inte hur man skall göra, vilka tester man skall utföra osv. Dessvärre kommer länderna dessutom sinsemellan inte överens. Det är just nu en tvist, trots att vi har fått in detta i vårt förhandlingsresultat. Problemet har tagits upp men är ännu inte löst. Jag sade vid det aktuella tillfället, eller möjligen senare i någon intervju e.d., att jag avser att ta upp detta på rådsmötet den 29, om det då inte ändå skall behandlas. Om frågan den 29 inte är färdigbehandlad och löst, kommer jag då att ta upp den under övriga frågor för att trycka på, eftersom den ordning som nu råder är helt otillfredsställande.
Herr talman! Jag undrar också hur det svenska agerandet kommer att utformas fram till dess att kontrollfrågan har lösts. Jordbruksministern har tidigare sagt att miljö och hälsoskyddsnämnden i respektive kommun måste åta sig detta arbete. För en vecka sedan framkom det dock i medierna att kännedomen om reglerna vad avser salmonella vid införsel av kött från de övriga EU-länderna är dålig i köttbranschen. Jag anser att det är av stor vikt att de som importerar kött informerar sig och informeras om vilka regler som gäller. Jag undrar därför vilka informationsåtgärder avseende köttbranschen jordbruksministern avser att vidta.
Herr talman! Det som jag hittills har gjort är att jag har sammankallat representanter för köttbranschen och handeln, bl.a. importörer, för att diskutera inte specifikt denna fråga utan mera märkningsfrågan. Då kom också denna fråga upp. Jag anser inte att det är mitt huvudansvar att lära köttbranschen hur den skall kontrollera det här, utan det är ett ansvar som ligger på miljö och hälsoskyddsnämnderna. Jag tror också att den debatt som vi har i Sverige och den påtagliga efterfrågan som i dag finns på svenskt kött, eftersom man vet att det är salmonellafritt, gör att denna medvetenhet ökar hos importörerna. Annars får de inte sälja något importerat kött.

Herr talman! Sverige är ett bra land att investera i för bra företag. Toys R Us har uppträtt i Sverige på ett sätt om inte anstår ett seriöst företag. Jag tycker faktiskt att det borde försöka anpassa sig till de svenska förhållandena och det svenska kulturmönstret och acceptera de regler och förordningar som gäller i Det gäller också i det övriga EU att man får ta skeden i vacker hand i det land som man kommer till. Det gäller både Toys R Us och andra företag, och jag tycker att det är mycket viktigt.

Herr talman! Det som Per Bill tar upp är en fråga mellan parterna på arbetsmarknaden. Jag tycker faktiskt att det är ett renlighetskrav att Toys R Us accepterar det svenska synsättet när det gäller den verksamhet som företaget har i Sverige. Detta är viktigt. Så får vi göra som individer när vi kommer till andra länder. Vi får då anpassa oss till den kultur som finns där och rätta oss efter det regelverk och det synsätt som finns i det landet i olika frågor. Det gäller också för företagsamheten. Jag tycker alltså att det är ett renlighetskrav att begära detsamma av de företag som kommer till Sverige. Toys R Us är ett dåligt exempel, men det finns många företag som har gjort seriösa investeringar i Sverige och som tillämpar svensk lagstiftning och svenska avtal. Det fungerar alldeles utmärkt, och det kan det göra också på Toys R Us, bara man vill acceptera vårt regelverk.
Herr talman! Jag har en fråga till statsrådet Leif Blomberg som ansluter till Per Bills fråga. I måndags besökte jag ett större företag i Malmö. Företaget har verksamhet i flera länder, och man jobbar mycket med att få bort gränserna mellan kontorsjobb och s.k. jobb på golvet. Man tycker på företaget att det är betydligt svårare att få bort de här gränserna i Sverige än vad det är i andra länder där man har fabriker. Detta beror inte minst på den svenska arbetsrätten och de svenska kollektivavtalen. Det är alltså ett annat exempel än Toys R Us. Man kan tycka att det, inte minst för statsrådets parti, borde vara angeläget att förändra lagstiftning som låser människor till en viss typ av arbete eller en viss klass, om man talar i de termerna. Jag undrar när statsrådet Leif Blomberg kommer att föreslå de nödvändiga förändringar och moderniseringar av arbetsrätten som de exempel som Per Bill och jag har anfört aktualiserar.
Herr talman! Vi har tillsatt en arbetsrättskommission, där parterna är företrädda, dvs. arbetsgivare och arbetstagare. Det finns också en tredje part, och det är staten, regeringen. I trepartssamverkan skall vi försöka åstadkomma de förändringar av arbetsrätten som, med beaktande av rimliga krav från företagsamhet och från löntagarhåll, kan anses vara lämpliga och nödvändiga. Det skall vi göra i samverkan med varandra. Jag kan inte här förutskicka att vissa ändringar kommer att ske. Jag föreställer mig att arbetsgivarparten i Arbetsrättskommissionen kommer att tillvarata arbetsgivarintressena.
Herr talman! Jag skulle vilja ta upp en försvarsfråga. Det blir väl närmast socialministern, som är vikarierande statsminister, som jag får testa frågan på. Min fråga gäller: Hur skall vi dimensionera det svenska försvaret, och vilka besparingar skall egentligen göras? Jag är medveten om att det är lätt att svara att beredning pågår, men jag tycker att det är alltför lätt. Det pågår egentligen inte någon beredning, i varje fall inte parlamentariskt. Beredningen har dessutom spruckit; Moderaterna har lämnat den, och Folkpartiet har tvingats ut ur den. Därför måste debatten föras utanför beredningens stängda dörrar. På senare tid har vi nu fått så många motsägelsefulla utspel angående det svenska försvarets dimensionering, framför allt beträffande besparingarna, att det vore bra om vi kunde få ett klarläggande, för att minska förvirringen i frågan och oron hos personal och svenska folket.
Herr talman! Jag tror att Bengt Harding Olson har ganska stor förståelse för att jag inte kan gå in i en försvarsdebatt här. Jag vill bara göra två kommentarer. För det första finns det direktiv till den grupp som arbetar. Det är utgångspunkten för det arbetet. För det andra vill jag bestämt tillbakavisa påståendet att Folkpartiet skulle ha tvingats ut ur denna arbetsgrupp. Ingen har tvingat ut Folkpartiet ur någon arbetsgrupp. I den långsiktiga diskussionen har vi, från vår utgångspunkt, sagt att vi ansluter oss till FN:s synpunkter när det gäller anpassningen av försvarskostnaderna i förhållande till fredsarbete och säkerhetsarbete i övrigt.
Herr talman! Bakgrunden till mitt påstående om de motsägelsefulla beskeden är alltså att försvarsministern upprepade gånger har sagt att det inte skall bli några radikala förändringar av det svenska försvaret och inte heller några stora besparingar. Ändå framträder den kanske främsta socialdemokratiska försvarsexperten, nämligen Britt Bohlin, och säger att det nog kan bli aktuellt med en halvering av försvaret. Det är ju klart att det sprider osäkerhet och förvirring. Kan vi få något litet klarläggande på den här punkten, om Socialdemokraterna skall gå åt det ena hållet eller åt det andra hållet?
Herr talman! Eftersom debatt pågår, kommer vi naturligtvis att få klarlägganden från den debatten. Jag vill än en gång poängtera att det finns direktiv till arbetsgruppen. Vad som ligger i uttrycket "radikala förändringar" utgår jag från att försvarsministern får redovisa litet tydligare. Jag vill också säga att jag är på det klara med att Bengt Harding Olson vet att jag inte har vare sig förutsättningar eller möjligheter att gå in och föra någon diskussion om huruvida det finns synpunkter åt det ena hållet från försvarsministern eller åt det andra hållet från en av försvarsutskottets ledamöter. Det finns direktiv, det finns en arbetsgrupp och det finns en långsiktig plan. Sedan kan man lägga värderingar i tolkningen av vad ett antal miljarder i besparingar inom försvaret står för. Enligt min uppfattning är det ganska mycket pengar.
Herr talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till utbildningsministern. Det är väldigt mycket som talar för att den yrkestekniska högskoleutbildningen hör framtiden till. Den ger unika möjligheter för yrkesskickliga människor ute i industrin att få en modern utbildning.
Herr talman! Det pågår för närvarande en diskussion över huvud taget när det gäller vissa delar av den eftergymnasiala utbildningen, särskilt inriktad på en mer praktisk utbildning. Där finns bl.a. ett förslag som i dagarna har skickats ut på remiss. Det innefattar också en mera praktiskt orienterad yrkesutbildning. Innan synpunkter på detta förslag har inkommit är jag inte beredd att säga någonting ytterligare.
Herr talman! Jag hoppas i alla fall att utbildningsministern är medveten om vikten av att de människor som nu jobbar ute i industrin och i kontorsarbetsyrken, genom en utbildning på mycket kvalificerad nivå men där man tar till vara yrkeskunskaperna, får chansen på framtidens arbetsmarknad. Det finns anledning att vara mycket oroad av att många arbetslösa metallarbetare och pappersbruksarbetare fortfarande går arbetslösa, trots att industrin nyanställer i mycket stor skala. Jag vill påpeka för utbildningsministern att det är bråttom och att det är viktigt.
Herr talman! Jag kan helt instämma i detta. Vi har nyligen här i kammaren ägnat några timmars diskussion åt just denna fråga. Jag vill bara understryka vikten av att det sker en allmän utveckling av kunnande, utbildning och kompetens i näringslivet. Jag vill också understryka att företagen har ett ansvar, också i sitt eget intresse, för att bidra till en sådan personalutveckling.
Herr talman! Arbetstidslagens utformning har visat sig kosta jobb och försvåra utveckling och tillväxt i svenska företag. Det exempel jag vill ge gäller Seven-Eleven, där 50 arbetstillfällen hotas när Handels med stöd av arbetstidslagen hindrar företaget att ha nattöppna servicebutiker. Den svenska arbetstidslagen går betydligt längre än internationella konventioner kräver. Regeln är ju, att om man gör en resurs dyr eller svåråtkomlig så minskar efterfrågan på den resursen. Det gäller också människor på arbetsmarknaden. Eleven som hotas av arbetslöshet på grund av arbetstidslagens utformning och fackets agerande? Är statsrådet beredd att medverka till en avreglering av arbetstidslagen för att underlätta framväxten av fler jobb i svenska företag? Har vi råd med lagar som kostar jobb i företagen?
Herr talman! Den frågan hör inte till mitt ansvarsområde, men jag kan säga att regeringen har tillsatt en arbetstidsutredning, som just skall se över arbetstiden från en rad olika aspekter. Det här kan ju vara en aspekt. Man skall diskutera arbetstidsförkortning och andra typer av förändringar i arbetstidslagstiftningen. Vi får avvakta den utredningens resultat innan vi kan gå in och göra några förändringar. Det här förefaller vara litet som att sparka in en öppen dörr. När jag rör mig i Stockholm kan jag gå in på Seven-Eleven praktiskt taget när som helst och köpa t.ex. en banan eller en ask tabletter. Det verkar alltså inte vara något större problem med att hålla öppet.
Herr talman! Det är intressant att statsrådet inte följer utvecklingen. Seven-Eleven tvingas nämligen byta fackföreningsanknytning, och där kommer problemen. Jag är rädd för att statsrådets möjlighet att köpa bananer kommer att förändras med tiden. Jag vill också fråga om statsrådets egen uppfattning om detta. Hur ser statsrådet Blomberg på en ökad flexibilitet, t.ex. genom att man öppnar större möjligheter till individuella avtal mellan företag och medarbetare? Hur ser statsrådet på att regleringsbördan i dag försvårar framväxten av nya jobb i Sverige? Det har vi väl knappast råd med?
Herr talman! Ja, man kan ju säga, att för att vi skall kunna ha det bra här i landet skall löntagarna återföras till tjänstehjonsstadgan. Men den har vi avskaffat, och vi vill inte ha tillbaka den. Det tycker jag är viktigt att ha klart för sig. Så fort fackföreningar och människor får någon form av inflytande över sin egen arbetssituation, sina egna arbetstider osv. finns det de som tycker att det är ett hinder för en positiv utveckling i landet. Får man däremot som arbetsgivare göra precis som man tycker och själv önskar kommer paradiset att inträffa i Sverige. Det här är ju ingen rimlig beskrivning av ett framtidsscenario; det fungerar inte så. Det är genom samverkan, att man löser människors och företags problem via överenskommelser, som man kan få ett framåtskridande också i Sverige. Det är i varje fall min syn på saken.
Herr talman! Jag vill ställa en fråga till utbildningsminister Carl Tham. Utifrån tidigare uttalanden från ledande socialdemokrater, bl.a. Lena Hjelm-Wallén, har jag förstått att man gärna vill slå vakt om de sverigefinska skolorna. Jag citerar kort ur tidningen. Han syftar på det socialdemokratiska kommunalrådet i Borås, Ulf Olsson: "Han vill att kommunen själv ska få besluta om man ska stödja en skola eller inte. Om den möjligheten funnits hade åtminstone två av Borås friskolor fått slå igen. Sverigefinska skolan och Livets ords skola finns ingen anledning att stödja, tycker Ulf Olsson." Litet längre ned i artikeln står följande: "Konsekvenserna av den hårdare politiken märks redan. Sverigefinska skolan i Borås har gått till kammarrätten för att få mer bidrag än kommunstyrelsen vill betala. Tvisten gäller om kommunen ska betala bidrag för fyra elever som kommit till skolan under terminen." Man hänvisar till att "Borås inte ska ge bidrag till friskolor utöver det man är tvingad till enligt reglerna i skollagen". Det är möjligt att detta är i enlighet med reglerna i skollagen. Men det får orimliga konsekvenser om det kommer fyra elever strax efter det att skolan har börjat eller en bit in på en termin. Det här har givetvis skapat stor oro bland de sverigefinska skolorna. Därför vill jag fråga: Hur ser framtiden och villkoren ut för dessa skolor?

Herr talman! Här gäller det alltså inte privatskolor utan friskolor. Kommunen får väl i det läget minska sin egen verksamhet. Andra länder har ju ett system där man har olika skolor bredvid varandra. De sverigefinska skolorna är unika eftersom de utbildar så småningom fullständigt tvåspråkiga elever. Detta är en stor tillgång för Sverige, så jag hoppas verkligen att friskolorna över lag men speciellt de sverigefinska skolorna får möjlighet att verka, på samma villkor som den offentliga skolan.
Herr talman! Som jag sade har jag självklart ingen anledning att på något sätt kritisera just de sverigefinska skolorna. Men jag vill göra en principiell kommentar med anledning av språkbruket. Det är inte oviktigt, eftersom språkbruket föder tanken. Den verkligt fria skolan är den offentliga skolan. Den garanterar en god utbildning för alla. Den är oberoende gentemot alla intressen. Det är den verkligt fria skolan. De andra föredrar jag, trots olika språkbruk här, att kalla för privatskolor.
Värderade talman! Vid de här frågestunderna kan man ju ställa både stora och små frågor. Jag skall ställa en mycket liten fråga. I tidningarna har man dessa dagar kunnat läsa de mest häpnadsväckande beskrivningar av hur det skall se ut om man skall bjuda jordbruksministern på jordgubbar; de får inte se ut hur som helst när vi är med i EU. Det måste man - för att använda ett uttryck som vår värderade talman gillar - betrakta som trams. Jag vill fråga jordbruksministern, eller jordgubbsministern om det finns någon sådan: Hur är det med det här - kommer vi i sommar att få äta hurdana jordgubbar vi vill i Sverige eller finns det några sådana här idiotiska bestämmelser från EU som gör att man måste slänga alla jordgubbar av en viss storlek? Morkullan får ju se ut som hon vill, men får en jordgubbe det?
Herr talman! Om man odlar dem själv antar jag att de får se ut hur som helst - det går ju inte att styra. Uppriktigt sagt har jag inte kommit i kontakt med det här problemet i Bryssel, i ministerrådet eller i någon annan grupp; jag har bara läst om det i tidningen. Jag har inget svar på frågan. Jag vet alltså inte om det är någon regim - det finns ju bananregimer och det finns mjölkregimer, och det är möjligt att det också finns jordgubbsregimer; jag har inte hunnit kontrollera det, men jag skall be att få återkomma när jag har gjort det.
Värderade talman! Det skulle ändå vara roligt att få ett uttalande av jordbruksministern. Tycker jordbruksministern att det här är frågor som skall behandlas på den nivå som det blir tal om både här och i Bryssel?
Herr talman! Självfallet inte! Det är ju en av mina uppgifter - och den är gigantisk - att försöka att avbyråkratisera och avreglera det överreglerade systemet på jordbrukets område, och detta inkluderar i förekommande fall jordgubbarna. Det har jag åtagit mig, och det skall jag försöka göra efter bästa förmåga.
Herr talman! Då fortsätter vi med regleringarna på jordbrukssidan. Jag vill alltså ställa en fråga till jordbruksministern. Den här våren är ju inte vädergudarna oss nådiga. Såsom det ser ut på åkrarna nu går det inte ens att ge sig ut med traktorn. Det är historiskt. Det lär vara så att man för att få arealbidrag enligt EU:s bestämmelser i CAP skall ha sått den sista maj. I många delar av vårt land lär det vara tämligen omöjligt i år - det är redan den 18 maj. Jag undrar nu: Finns det som jordbruksministern ser det en möjlighet att beveka - jag skall inte kalla dem gudarna i Bryssel men i alla fall dem där nere? De kanske är lättare att beveka än vädergudarna. Kan man alltså se till att de svenska bönderna får arealbidrag trots att vädrets makter är som de är?
Herr talman! I vilken mån vi kan få gehör för våra önskemål kan jag inte säga, men självklart arbetar vi med det här; regelsystemet är orimligt på den här punkten. Både Finland och Sverige är nya medlemsländer som så att säga inte passar in i det regelsystemet. Vi har alltså uppmärksammat saken, men jag vet inte vilket resultatet kommer att bli.
Herr talman! Det här är alltså ingenting som Sverige har uppmärksammat i de förhandlingar som har förts tidigare?
Herr talman! Jag kan inte svara på den frågan, eftersom det var en annan regering än den socialdemokratiska som förhandlade. Men jag skulle gissa att svaret på den frågan är nej - hade man förhandlat borde en förändring ha kunnat gå igenom; det är en ganska självklar sak, tycker jag, med hänsyn till vår geografiska belägenhet och vårt klimat.

Herr talman! De fall som Elisabeth Fleetwood hänvisar till är sinsemellan ganska olika. Den förra regeringen tillsatte en utredning för att se över medverkansreglerna i brottsbalken. Den utredningen gav till resultat att det regelverk vi har i dag är bra. Man pekade på någon möjlighet att gå vidare i ett visst avseende för att göra en mindre förändring av lagstiftningen som skulle kunna fånga upp vissa situationer. Men utgångspunkten för den utredningen var alltså att de regler vi i dag har om medverkan kan leda till att den som på något sätt har bidragit till att en våldsgärning har blivit begången kan bli bestraffad och bli bestraffad såsom gärningsman. När det gäller det enskilda fallet är frågan ännu inte rättsligt avgjord. Den ligger fortfarande i Högsta domstolen för prövning av resning. Vi vet alltså egentligen inte hur tillämpningen av den lagstiftning vi har utfaller i slutändan i just det enskilda fallet. Det enskilda fallet gjorde oss uppmärksamma på att den här problematikens tyngdpunkt kanske trots allt inte ligger på själva lagstiftningen. Den ligger bl.a. på hur man tillämpar lagstiftningen i samband med att man formulerar åtalet för att säkerställa att domstolen har ett så vitt utrymme som möjligt att döma i. En annan reflexion som vi har haft anledning att göra är att polisarbetet i samband med brottsutredning måste bli betydligt bättre för att säkerställa bevisning. Det är oacceptabelt att människor som gör sig skyldiga till brott blir svåra att överbevisa om sitt ansvar genom att de skyller på varandra eller förnekar brottet. Det betyder att polisen måste ha bättre möjligheter att säkerställa bevisning. Det är nog lösningen i de flesta fall som leder till att en brottsling inte blir dömd. Men lika fullt går vi vidare med den lilla öppning som den förra regeringens utredning resulterade i. Den kommer kanske så småningom att leda till någon förändring av lagstiftningen. Jag är i dag inte beredd att säga vad resultatet kan bli av de övervägandena.

Herr talman! Jag vill understryka att jag delar uppfattningen att vi måste komma till rätta med det här, men det gör vi inte genom ändringar i lagstiftningen utan genom att effektivisera polis och åklagararbetet.

Herr talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till invandrarministern om förslaget att stänga alla Invandrarverkets regionkontor utom två, nämligen Stockholm och Malmö; Malmö skulle få ansvar för södra Sverige upp till Mälardalen och Stockholm för allt därutöver. Det pågår ju en utredning om det här som är klar om ungefär sex månader. Min fråga är: Varför kan man inte avvakta resultatet av den innan man fattar beslut?
Herr talman! Det finns ingen utredning som utreder exakt hur Invandrarverket skall vara organiserat i Sverige. Den utreder snarare vilken roll en myndighet skall ha - om den skall vara enbart en migrationsmyndighet eller om den också skall ha hand om integrationsfrågorna. Det är snarare befogenheter och ansvar som kommittén skall titta på. Den förändring som nu sker genomförs av flera skäl. Två är mer framträdande än andra. Det ena är att vi har en kraftig minskning av antalet asylsökande och personer på förläggningar. Det andra är att det har ställts ett icke oväsentligt sparkrav på Invandrarverket och att verket har att uppfylla detta. Det är de två huvudskälen, och det är mot den bakgrunden man skall se förändringarna. Vi kan alltså lösa de uppgifter som vi har på ett bra sätt med en mindre organisation. Minskningarna sker i ledningsfunktioner och administration - inte direkt i den operativa verksamheten. Invandrarverkets generaldirektör har det hundraprocentiga ansvaret för strukturförändringen och omorganisationen.

Herr talman! Jag kan hålla med Beatrice Ask om att socialdemokraterna här representerar en ryckighet, att man inte har någon långsiktighet och att det också finns tendenser till centralisering. Detta anser jag minska möjligheterna till kvalitet och konkurrenskraft för högskolorna och universiteten. Om vi tittar på de platser som tillsätts vore det bättre att ha en konsekvent och långsiktig tillsättning. Om man gör alla tillsättningar på en gång, medför det att vi får brist på kvalificerade lärare och situationen med att få fram tillräckligt antal studentbostäder i kommunerna blir katastrofal osv. Jag skulle önska att man vid sidan av naturvetenskap och teknik också finge platser för humaniora m.m.

Herr talman! Det har skett en enorm utveckling på kunskapsområdet. Att stå stilla är, som någon har sagt, att gå med stormsteg bakåt. Ändå är det obegripligt vilka nya viktiga satsningar på utbildningsområdet som den socialdemokratiska regeringen vill göra. Däremot är det lätt att se de steg som tas bakåt. Det gäller doktorandtjänsterna. Jag vill understryka att jag instämmer i allt det som Margitta Edgren har sagt på den punkten. Vi kommer säkert också att rösta tillsammans senare i dag. Man river upp en del av reformen när det gäller stödet till högskolorna. Man hotar med nya steg bakåt - forskningsstiftelserna. Man vågar bara ta små steg när det gäller de mindre och medelstora högskolorna. Jag måste fråga Carl Tham vad socialdemokraterna är beredda att göra när det gäller de mindre och medelstora högskolorna.
Herr talman! Som jag tidigare sade i mitt anförande är det den nuvarande regeringen som har lagt fram förslag om att ge de mindre och medelstora högskolorna möjlighet att efter prövning hos Kanslersämbetet - i framtiden Högskoleverket - kunna få fasta forskningsresurser. Jag betraktar det som ett mycket viktigt inslag i politiken som syftar till att stärka de mindre och medelstora högskolornas kapacitet både för undervisning och forskning. Det är en skillnad i förhållande till den tidigare regeringen som mig veterligen inte lade fram något sådant förslag. Det är uppenbart att man i de i den tidigare regeringen ingående partierna har delade meningar. Det är också helt uppenbart att regeringens politik är helt klar. Det framgår klart av propositionen och av vad Berit Löfstedt m.fl. har sagt i kammaren tidigare i dag att vi vill satsa på en bred kompetensutveckling i samhället. Den skall inte bara omfatta spetsarna i samhället utan även alla andra som ännu inte har kunnat skaffa sig en kvalificerad utbildning. Det genomsyrar hela politiken. Därför vill vi satsa på Komvux och folkhögskolorna. Därför vill vi också gå vidare med att utnyttja högskolan som en del i den återkommande utbildningen. Detta är den socialdemokratiska utbildningspolitiken. I själva verket är det en politik som åtminstone tidigare har stötts av Andreas Carlgrens parti. Jag är övertygad om att vi egentligen har det stödet även i dag.
Herr talman! När det gäller de mindre och medelstora högskolorna säger Carl Tham - för att uttrycka det milt - verkligen inte hela sanningen. Den förra regeringen tog viktiga steg när det gäller att utveckla och satsa på fler platser vid de mindre och medelstora högskolorna. Nära hälften av de nya platserna i högskoleväsendet skapades därigenom. Dessutom satsade vi på mer resurser för forskning och utveckling på de mindre och medelstora högskolorna - en mycket större satsning än vad den socialdemokratiska regeringen någonsin tidigare hade gjort och mycket större satsning än vad Carl Tham gör nu. Carl Tham tar några försiktiga steg i rätt riktning, och jag tycker att det är bra. Men jag tycker fortfarande att det är alldeles för litet. Jag konstaterar att Carl Tham inte svarade på frågan om vad den socialdemokratiska regeringen vill göra i fortsättningen. Det är väl så, som Berit Löfstedt sade, att ni behöver mera tid för grundläggande analyser. De analyserna tycker jag att ni skulle ha gjort innan ni kom i regeringsställning. Det är lättare att regera då. Carl Tham säger att Kiruna är så avlägset beläget. Det uttalandet får stå för Carl Tham i Stockholm. För dem som befinner sig i Kiruna är det mycket långt till Carl Tham i Stockholm. Då är det Carl Tham som är mycket avlägsen. Det här är poängen med ett annat synsätt på de mindre och medelstora högskolorna. De förutsätter inte ett centrum som tror att allt bestäms från centrum. De skapar en utveckling över hela landet, och det är den vi vill se.
Herr talman! Jag måste medge att det var mycket svårt att hänga med i Andreas Carlgrens senaste utläggning om hur det egentligen förhöll sig med Kiruna och med avståndet mellan Kiruna och mig och möjligen också Andreas Carlgren. Jag vill ändock konstatera att man bedriver distansundervisning i Kiruna och att man tycker att det är mycket bra. I det här fallet är man kopplad till Umeå universitet. Min poäng med att påminna om Kiruna - jag kunde lika gärna ha tagit en annan stad som kanske hade legat närmare Andreas Carlgren - är att man där har resurser för att bedriva distansundervisning. Genom den utredning som vi har tillsatt skall man också få möjlighet att utveckla en teknologi på detta område. Detta var min poäng. Man skall kunna utnyttja TV och videokonferenser och den nya datateknologin i hela dess potential. Den nya utredningen skall också som jag sade få möjlighet att stödja sådan försöksverksamhet. Till sist vill jag bara säga beträffande de mindre och medelstora högskolorna att ett för Andreas Carlgren möjligen något besvärande faktum kvarstår, nämligen att det var den här regeringen och inte den föregående som öppnade möjligheten för de mindre och medelstora högskolorna att få fasta forskningsresurser. Så förhåller det sig. Det är också svaret på Andreas Carlgrens fråga. Vi vill att högskolorna skall ha sådana här möjligheter i den takt som resurserna det medger. Det är en del av vår politik. En annan del i politiken är naturligtvis också att ge skolorna en möjlighet till expansion även inom ramen för tillgängliga resurser. På den punkten skiljer vi oss från den föregående regeringen. Det behövdes inte någon mera djupgående analys för att inse att det var bra att högskolor som redan bedrev viss forskningsverksamhet också kunde få fasta forskningsresurser. Det var ett beslut som den föregående regeringen inte kunde samla sig kring. Det är inte så konstigt. Här har vi hört att bl.a.

Herr talman! Jag accepterar naturligtvis Carl Thams milda tillrättavisning vad gäller ordet vägvalet. Det kanske var ett litet väl stort ord i förhållande till att vi aktivt arbetade för en allmän förskola för alla och med livslångt lärande. Det har helt klart varit positivt för högskolan att man har vidgat åldersgrupperna genom nya tillträdeskriterier. Jag är en stark motståndare till de försök som t.ex. Lunds universitet vill göra, nämligen att ersätta 25 år plus 4 års yrkeserfarenhet med högskoleprovet.

Det var detta jag syftade på i mitt anförande. Då började det, och det riktigt viktiga vägvalet gjordes. När det gäller kvaliteten är vi helt överens om att det ingår i högskolans ansvar och att man då inte bara skall svara på ekonomiska signaler. De ekonomiska signalerna är också viktiga. På högskolan menar jag att även ansvar för fort och utbildningen och för regionerna faller. Vilket verktyg de då använder, t.ex. distanspedagogik, borde vara deras eget val. Jag kan inte förstå, och jag tycker faktiskt att Carl Tham är ologisk, varför det är så bra att man har extra pengar när det gäller distansutbildning. När det däremot gäller kvaliteten är man helt avvisande. Det är ju samma sak.
Herr talman! Jag har inte så mycket att lägga till den här vägvalsdiskussionen. Jag tror att vi är ganska överens på den punkten. Jag vill understryka vad jag sagt flera gånger tidigare att det har gjorts utomordentliga insatser på högskolepolitikens område också under den föregående regeringen. Den senaste expansionsvåg som ägt rum påbörjades, som det sades här, i slutet på 1980-talet under den socialdemokratiska regeringen och fortsatte under den borgerliga med värdefulla reformer, t.ex. när det gäller det ekonomiska styrsystemet. Min uppfattning är att det systemet har många förtjänster. Men det har också svagheter. Det är därför vi har givit uppdrag till den av den tidigare regeringen tillsatta utredningen att se på hur och om det nuvarande resurssystemet har negativa effekter på kvaliteten, och om det negativt påverkar universitetens möjlighet att erbjuda undervisning åt kvällsstuderande och äldre studerande. Det finns alltså vissa problem som måste lösas. När det gäller kvalitetspremie och pengar till distansundervisning tycker jag det är en avgörande skillnad. I fallet kvalitetspremie handlar det väldigt mycket om att man tror på de ekonomiska incitamenten, ett slags bestraffnings-belöningssystem, för att det över huvud taget skall satsas på kvalitet. I fallet distansundervisning handlar det om att ge ekonomiska möjligheter att införskaffa den utrustning och bedriva den pedagogiska utvecklingsverksamhet som krävs för att man skall kunna introducera sådana system. Jag tycker det är en ganska avgörande skillnad.

Herr talman! Jag skall börja med att upprepa de yrkanden vårt parti gör: UBU15 reservation 1 och Efter flera timmars debatt kan de flesta saker i detta betänkande till synes redan ha avhandlats. Så är inte fallet. Här handlar det om ett stort och mycket komplicerat betänkande. Bara att vi har avverkat inte mindre än 250 motioner säger litet om hur svårt det har varit. Det finns totalt ett 60-tal reservationer, och vi har hittills bara talat om en liten del av allt detta. Det finns en del grundidéer som jag tänkte ta upp. Moderata samlingspartiet är det parti som föreslagit mest besparingar i alla andra utskott under den nuvarande riksdagen. Detta har enligt vår syn varit nödvändigt för att omvärlden skall återfå förtroendet för vår ekonomi. Undantaget är utbildningsutskottet. Bra arbetsförhållanden vid våra skolor, gymnasier och högskolor är en förutsättning för att Sverige skall kunna hålla och höja sin position i världen och göra skäl för att anses ha Europas bästa utbildning. Vi var på god väg att få en sådan position. När nu den Thamska eran har inletts kan vi se av resultatet i bl.a. dagens betänkanden att våra farhågor har, åtminstone delvis, besannats. Den socialdemokratiska majoriteten är inte så utbildnings och forskningsvänlig att den påbörjade utvecklingen kan fortsätta. Nu kommer även på detta område - som borde prioriteras - indragning av tjänster och en besvärande tempoförlust. I stället framtonar en regering utan visioner på utbildningsområdet och en idisslande grämelse över att löntagarfonder har blivit forskningsstiftelser. Mitt anförande blir med nödvändighet litet fragmentariskt, eftersom det finns så många saker och man bara kan ta upp några. Jag skall ett ögonblick gå in på informationstekniken. Vi har reserverat oss för dels ett program för bred användning av informationsteknik i enlighet med vad som presenterades i utredningen "Vingar åt människans förmåga" och dels ett program för hur informationstekniken skall användas i skolan och i den högre utbildningen. Sverige måste ha mycket höga ambitioner när det gäller att dra nytta av den nya tekniken som kommer att gagna landet i dess helhet, men också den enskilda människan. En helhjärtad insats är nödvändig om Sverige år 2010 skall tillhöra IT-utvecklingens absoluta världsledning när det gäller att till alla delar utnyttja informationstekniken. Villkoren för högskolans distansutbildning behöver ses över. Detta har vi delvis diskuterat här tidigare. IT-tekniken måste för att underlätta det här sträcka sig ned i grundskolan så att eleverna när de kommer till högskolorna är vana att arbeta med datorer och kommunikationsteknik. Vi behöver bygga ut skolans datanät och förnya skolans undervisningprogram när det gäller kommunikation - och detta borde redan vara gjort. Men än så länge ligger det hela bara i en beredning. En systematisk kompetensuppbyggnad på alla områden är viktig för Sverige på sikt. Den kan också konstrueras så att den blir en del av arbetsmarknadspolitiken. Men en sådan politik måste planeras mycket noggrant. Vi får hoppas att man tar sig samman så mycket på departementet att man inte fastnar i vanlig politisk retorik. Redan i dag är en kompetenshöjning nödvändig inom de flesta yrkesgrupper. Samhällets mycket snabba förändringar gör att enskilda yrkesverksamma personer blir mindre attraktiva på arbetsmarknaden genom att deras kunskapsmassa hastigt föråldras. Det är mycket viktigt att lärarnas kompetens utvecklas. Det gäller lärare på alla nivåer. Det har uppstått problem för de kompetenta högskolelärarna på grund av den snabba ökningen av studentantalet. De flesta lärarkategorier måste själva till fulländning behärska IT-medierna. Det är nödvändigt med stora satsningar på dessa, dels för att de måste kunna använda tekniken i sin egen undervisning och dels för att de måste kunna lära ut den i både undervisningsoch forskningssammanhang. Kompetensutveckling hos invandrarkategorierna är oerhört viktig ur ren arbetsmarknadssynpunkt. En konsekvent och långsiktig utbildnings och forskningspolitik krävs för den fortsatta förnyelsen av utbildningsväsendet. Enligt min mening bör man underlätta för universitetens och högskolornas lektorer att bedriva forskning vid sidan av de undervisande uppgifterna. Här är det dock viktigt att hävda kvaliteten. Därmed kan vi komma in på de små och medelstora högskolorna. Den grundutbildning som äger rum vid dessa skolor är mycket väsentlig, men den kräver för att vara fullgod en bakgrund i forskningssamhället. På sikt bör ytterligare ett antal professorer knytas till dessa högskolor. Den satsning man gjort på dessa högskolor är angelägen, men måste äga rum under ett ständigt beaktande av kvaliteten. Utbyggnad av nätverksstrukturer mellan dessa högskolor och universiteten måste stödjas. Samarbete med näringsliv och samhälle är väsentligt. Forskningen vid dessa högskolor måste drivas under samma kvalitetskrav som vid universiteten. Alla forskare måste ges förutsättningar för kontakt och erfarenhetsutbyte med kolleger. Det är tveksamt om sådana förhållanden föreligger vid de flesta av dessa högskolor. Man kan fråga om utbildning vid de mindre högskolorna förmedlad av lärare utan egen forskning är lika bra som utbildning med lärare som är engagerade i forskning i det stora nätverk som finns vid ett fullt utbyggt universitet. När kurserna annonseras ut förutsätts att det är samma kurser som ges vid de stora universiteten som vid de små högskolorna. Så kan vi komma över på grundutbildningen. Regeringen föreslår besparingar inom högskolornas grundutbildning på 250 miljoner kronor för det förlängda budgetåret 1995/96. Vi tycker att regeringens förslag om minskad per capita-ersättning är fel. En kraftig rationaliseringseffekt har redan blivit konsekvensen av det nya prestationsinriktade system som infördes av den borgerliga regeringen. En nedskärning av det slag som regeringen vill göra kommer att gå ut över utbildningskvaliteten. Vi vill därför tillföra 340 miljoner kronor för att täcka de av regeringen föreslagna nedskärningarna. Den förra regeringen förstärkte både den grundläggande och den tillämpade forskningen. Carl Tham drar ner på båda. Tror verkligen den socialdemokratiska regeringen att man kan hålla uppe gällande kvalitetsmål om 100 tals miljoner tas bort från utbildningen? Carl Tham tillsätter dessutom en forskningsberedning, där näringslivet inte kan komma till tals. Är det möjligen ett återfall i socialistiska tankebanor att man inte vill lyssna på dem? Regeringen vill också göra besparingar på 100-tals miljoner på de s.k. fakultetsanslagen. Fakultetsanslagen är en viktig förutsättning för att universiteten skall bedriva en god grundforskning. Vi moderater kan inte acceptera detta. Grundforskning och forskarutbildning är det fundament som sedan skall leda fram till tillämpad forskning och är närmast en förutsättning för att Sverige skall behålla sitt industriella försprång. Vi vill anvisa 157 miljoner kronor för att täcka den minskning av anslagen som Socialdemokraterna förordar. Är grundforskningen utan betydelse för Carl Thams eventuella visioner om Forsknings-sverige? Riksdagen har tidigare beslutat om prestationsrelaterade fakultetsanslag. Detta är en viktig stimulans för god kvalitet och höjer effektiviteten i forskarutbildningen. När nu detta samband bryts av den socialdemokratiska regeringen finns det en stor risk att kvaliteten i studierna försämras. För kvalitetens skull måste det vara en målsättning att nästan alla universitetslärare skall ha doktorsexamen. Den socialdemokratiska regeringen vill också göra besparingar beträffande forskningsråden och övrig forskningsverksamhet på 238 miljoner kronor och sedan ytterligare besparingar under de närmaste två åren. Självfallet är inte Moderata samlingspartiet med på detta - den största neddragningen av resurser till forskning och högre utbildning i modern tid. Därför föreslår vi att de här summorna skall återföras till universiteten. Dessa indragningar är alla av den arten att de med nödvändighet kommer att innebära att påbörjade projekt i all hast måste avbrytas. Svåra neddragningsprioriteringar måste göras både i forskning och i utbildning. Vi moderater anser det vara oacceptabelt att dra ner så mycket som man gör. Vilken typ av projekt skall man dra ner på? Eller skall universitetsledningarna gå fram med osthyvelsmetoden och sänka kvaliteten? Som redan sagts i denna kammare har en kurs vid odontologiska fakulteten kommit på mellanhand. Gruppen får genom Landstingsförbundets agerande sämre möjligheter till anställning än tidigare och efterkommande kurser. Det är naturligtvis viktigt att räta till sådana olyckshändelser. Det skulle vara bra om Carl Tham, som inte inte längre finns här i kammaren, kunde tala om vad han tänker göra för denna visserligen lilla men diskriminerade grupp. Till sist litet grand om inrättandet av professurer. I dag bestämmer ju universiteten och högskolorna själva om de vill inrätta professurer. Detta har varit en viktig del i den decentralisering och avreglering som har ägt rum på högskolans område. En förutsättning för högskolorna är att det finns en fakultet. Nu föreslås att även högskolor utan sådan fakultetsorganisation skall få inrätta professurer. Vi moderater reserverar oss mot det beslutet, eftersom det kan innebära en kvalitetssänkning och en nivellering av professurerna. Regeringen föreslår även att den själv i händelse av att det rör "nationellt viktiga forskningsområden" skall återfå rätten att inrätta professurer. Men vad innebär begreppet "nationellt viktiga forskningsområden" för Carl Tham? Eftersom det innebär en återgång till centralisering och styrning av högskolan vill vi inte bifalla detta.

Herr talman! Vi i Centerpartiet pekar både i sin partimotion och i ett antal kommittémotioner på behovet av ökad satsning på de små och medelstora högskolorna. Vi gör det mot bakgrund av övertygelsen om de här högskolornas stora betydelse både för kompetenshöjningen i vårt land och för den regionala utvecklingen. Vi gör denna prioritering trots det statsfinansiella läget - alldenstund vi ser detta som en resursskapande investering, inte som en utgift. Det är klart - som en del andra talare här har sagt, bl.a. Berit Löfstedt - att det expansionsutrymme som vi i framtiden måste ha inom den högre utbildningen finns vid de små och medelstora högskolorna, inte vid de redan tillräckligt stora universiteten. Dessutom handlar det om en rättvis och rimlig geografisk fördelning av högskoleplatserna. Vi menar att sådana här överväganden måste vara vägledande inför riksdagens ställningstagande och beslut när det gäller högskole och forskningsfrågor. Andreas Carlgren pekade i sitt inledningsanförande tidigare i dag på just detta. Det gäller alltså det strategiska vägvalet i dessa frågor. Jag skall mycket kortfattat utveckla Centerns tankegångar i några avseenden. Vi menar att alla högskolor skall ha ett nationellt ansvar för grundutbildning. Sedan skall de också ha ett mera specifikt ansvar för sin regions utveckling. Den senare aspekten är mycket viktig. Det är en numera accepterad sanning, det vågar jag nog säga, både nationellt och internationellt att erfarenheten talar för att de här små och medelstora högskolorna har nämnda roll för sin regions utveckling. I några sammanhang har från olika håll förts fram en tanke om att de mindre högskolorna skulle förändras till en sorts amerikanskt collegesystem, dvs. en postgymnasial utbildning på mellannivå. Jag vill här klargöra att Centern avvisar en sådan tanke. Vi menar att ett enhetligt högskolesystem är helt nödvändigt för kompetensutveckling och kompetenshöjning i hela landet. Ett differentierat högskolesystem skulle troligen leda till en kategorisering, till någon form av A De små och medelstora högskolorna har i dag 22 % av landets studenter, men de har bara 10 % av de ekonomiska resurserna. Det är, med förlov sagt, nationellt resursslöseri. Centern menar att en rättvisare fördelning av anslagen är ekonomiskt motiverad när det gäller att tillgodogöra sig de små högskolornas kapacitet. I det sammanhanget vill jag passa på att lyfta fram Växsjö, Örebro och Karlstad på sikt skall ha universitetsstatus. Som ett led i en sådan utvecklingsprocess anser vi att de högskolor som har, eller kommer att få, rätt att ge magisterexamen givetvis automatiskt skall vara berättigade till fasta forskningsresurser, till möjligheten att frivilligt inrätta en fakultetsorganisation samt, som en konsekvens därav, till att inrätta professorstjänster. Vi avvisar således regeringens förslag, att regeringen skall ha exklusiv rätt när det gäller att utse professorstjänster på de små och medelstora högskolorna. Den rätten skall givetvis tillkomma det enskilda lärosätet - precis som Hans Hjortzberg-Nordlund antydde i sitt inlägg tidigare i debatten här. Detta är helt logiskt, mot bakgrund av att vi anser att grundutbildning och forskning hör ihop. Därför föreslår vi ett enhetligt anslag för utbildning och forskning. För att genomföra dessa utbildningspolitiskt väl motiverade åtgärder föreslår vi också att de minsta högskolorna skall få ytterligare 50 miljoner kronor i en ny anslagspost, utöver vad regeringen har anslagit - detta för att lyfta de här högskolorna till en nivå som ger god grund för att också långsiktigt uppfylla kvalitetskraven. Vidare vill vi anslå 100 miljoner kronor till forskningsändamål beträffande de mindre och medelstora högskolorna. I likhet med vad någon här tidigare sade tänker inte heller jag dra i gång en finansdebatt. Avslutningsvis vill jag bara framhålla att de här anslagshöjningarna är finansierade i vårt budgetalternativ för högskoleområdet. De finns redovisade i vår partimotion. Jag ser ingen anledning att i detalj gå in på den saken. Herr talman! Givetvis står jag bakom de reservationer som Centern har i det betänkande från utbildningsutskottet som vi nu debatterar. Andreas Carlgren har i sitt anförande yrkat bifall till reservation 6. Jag instämmer däri och behöver därför inte upprepa yrkandena.

Herr talman! Waldorfseminariet i Kungälv kämpar för sin överlevnad. I tio år har seminariet försett de fristående, godkända och bidragsberättigade Waldorfskolorna med kompetenta och enligt Skolverkets tillsynsrapporter även behöriga lärare i Waldorfpedagogik. Seminariet står under statlig tillsyn och de studerande kan söka studiebidrag och studiemedel. Ändå ges fortfarande inte ett öre till själva driften av seminariet. Efter många turer med ansökningar, examensrätt och överlevnadsbidrag - jag behöver kanske inte dra hela historien igen; vi har ju haft detta uppe tidigare här i kammaren - ligger sedan februari i år Kanslersämbetets rapport på Utbildningsdepartementet. I den avstyrks att Waldorfseminariet ges examensrätt enligt högskoleförordningen. I stället görs bedömningen att Waldorflärarutbildningens årskurser 1-7 och eurytmilärarutbildningen bör inordnas i sektorn för kvalificerad eftergymnasial yrkesutbildning, medan bildlärarutbildningen inte alls anses uppfylla kraven. Tiden går och vad händer? På seminariet i Kungälv är man förtvivlad. Kronofogden har väntat sedan januari, och nu går tidsfristen ut. Värdet som finns att hämta ligger i själva verksamheten och pedagogiken, knappast i seminariets få möbler och materiel, så det blir en mager utmätning. Från och med i sommar tvingas skolan permittera sina 15 lärare, och ett fyrtiotal lärarstuderande lämnas därhän med halvfärdiga utbildningar och studieskulder. Det är mycket värre. Det är ett slöseri med värdefulla kunskaper och med människors personliga insatser. Det skapar arbetslöshet och därmed också andra problem. Skolan har gjort allt för att under vägen tillmötesgå kraven på kvalitet och innehåll. Utbildningen har förlängts och anpassats så mycket som själva idén, Waldorfpedagogiken, tillåtit. Att ytterligare förändra utbildningen innebär delvis att man helt enkelt drar undan själva förutsättningarna för den pedagogiken. Genom att frågan om examensrätt och rätt till statliga bidrag har blivit en sådan långbänksfråga har planeringen av verksamheten och arbetet i skolan utsatts för svåra påfrestningar. Kärnfrågan är om regeringen vill att Waldorfseminariet skall finnas eller inte. Just nu ligger frågan hos Utbildningsdepartementet. Antingen får man bestämma sig för att ge silkessnöret, eller så får man se till att seminariet får resurser för att klara en normal verksamhet. Man kan inte tala om vikten av pedagogiska alternativ och samtidigt avstå från att ge rättmätiga resurser. Miljöpartiet de gröna anser att frågan om Waldorfseminariets överlevnad är av stor principiell betydelse. Fristående skolor med beprövad och erkänd alternativ pedagogik måste ges möjligheter att överleva för att vårt ordinarie utbildningssystem inte helt skall tömmas på andra, ofta befruktande och pedagogiska, idéer och inspirationskällor. Waldorfskolorna har funnits i Sverige sedan slutet av 40-talet och har sedan dess bedrivit en framgångsrik verksamhet. Waldorfseminariet i Kungälv startade för tio år sedan. Hittills har man där drivit verksamheten med hjälp av gåvor, fondmedel, uppdragsutbildningar, elevavgifter, förhållandevis låga löneanspråk och inte minst mycket ideellt arbete. Den här formen av finansiering fungerar inte på samma sätt nu som tidigare, bl.a. på grund av den allmänna ekonomiska situationen i samhället. Risken är stor att de andra Resultatet av den förestående nedläggningen av seminariet kommer att stå samhället betydligt dyrare än om man i det här läget lyfter bort skulden på 600 000 kronor så som vi i Miljöpartiet begärt i vår motion. Waldorfskolorna ropar efter lärare och det finns alltså ett stort behov av fortsatt utbildning. Det kan väl sägas ligga en logik i att man, om man stödjer Waldorfskolorna och därmed Waldorfpedagogiken, också ger sitt stöd till utbildningen av lärare till skolorna. Jag kan inte förstå hur man annars får tanken att gå ihop. Jag har över huvud taget väldigt svårt att förstå och acceptera den utdragna hanteringen av detta ärende. Herr talman! I reservation 41, mom. 98, som Miljöpartiet lagt tillsammans med Centern och Kristdemokraterna och som jag härmed yrkar bifall till, har vi villkorat de 600 000 kronorna med att seminariet presenterar en godtagbar plan för att uppnå Kanslersämbetets kvalitetskrav för examensrätt. Jag tycker att det skulle vara mer än till fyllest som underlag för en räddande gest från staten, så att seminariet åtminstone till att börja med, dvs. nu, har möjlighet att klara av sin akuta obeståndssituation. Nästa steg är givetvis examensrätt och ett kontinuerligt bidrag till driften som ger möjlighet till fortsatt verksamhet. Som Andreas Carlgren tidigare påpekade måste pengar satsas, om det skall vara möjligt att uppnå den kvalitet som samhället kräver. Bara luft räcker inte ens för den här utbildningsverksamheten. Waldorfseminariet i Kungälv är alltför viktigt för att läggas ned. Det är märkligt att inte fler protesterar.

Herr talman! Frågan om Waldorfseminariet handlar inte alls om seminariet i sig. Jag hör till dem som tycker att om det finns en Waldorfpedagogik i Waldorfskolor, så är det också bra om det finns lärarutbildning för den pedagogiken. Det handlar om att vi numera har ett enhetligt system för att granska kvalitet och kriterier för att utfärda examensrätt. Skulle vi tumma på den regeln, tror jag att vi skulle hamna i ett moras. Jag vill inte föregripa regeringens behandling. Men tidigare kunde man bevilja överlevnadsbidrag på litet andra grunder, medan vi nu har ett system som de flesta av oss - jag tror nästintill alla - har accepterat när det gäller kvalitetsgranskning och granskning av den ekonomiska basen för en verksamhet. Skulle vi frångå detta system i just detta fall, tror jag att vi skulle hamna i ett moras. Det finns nämligen en rad enskilda högskolor, t.ex. teologiska seminarier etc, där vi skulle kunna göra ett antal insatser. Men jag tror ändå att det är viktigt att hålla fast vid nämnda princip. Men jag vill på intet sätt föregripa regeringens behandling av frågan, och jag hoppas självfallet att regeringen följer den med uppmärksamhet. Men jag tror ändå att det är viktigt att vi vet vad vi pratar om, och inte tänker att detta bara gäller Waldorfseminariet, för det kan lika gärna handla om kvalitetsbedömning vid en vanlig svensk högskola.
Herr talman! Berit Löfstedt, anledningen till att det har uppstått akuta problem är bl.a. att frågan har behandlats i långbänk. Waldorfseminariet i Kungälv har inte kunnat planera sin verksamhet på grund av att hela hanteringen med att få examensrätt har dragit ut så långt på tiden. Jag tycker att det märkliga är att man godkänner Waldorfskolorna och tycker att de har sitt berättigande, men sedan ger man inte möjlighet för själva lärarutbildningen att fungera. Som jag sade i mitt anförande går det inte längre att leva på fonder och bidrag från privata givare i fortsättningen. Det måste till ett stöd från samhället, om de alternativa pedagogikerna skall kunna leva vidare.
Herr talman! Jag vill bara säga att jag tycker att Universitetskanslern och Kanslersämbetet gör ett utomordentligt arbete när det gäller att granska underlaget för att ge examensrätt. Det gäller såväl vid Waldorfseminarier som vid enskilda regionala högskolor, mindre och medelstora, i vårt land som exempelvis vill ha rätt att utfärda magisterexamen. Det kan tyckas att det tar lång tid, men arbetet är viktigt och är inget som man får fuska ifrån sig på en kafferast. Jag vill inte rikta någon kritik mot Kanslersämbetet, för arbetet har faktiskt varit ganska svårt.
Herr talman! När man skulle undersöka möjligheten att ge Waldorfseminariet examensrätt, gavs olika tidsfrister för detta. Seminariet planerade sin verksamhet efter detta. Men det tog för lång tid, vilket innebar att en akut situationen uppstod när det gällde ekonomin. Problemet är nu att denna förnämliga utbildning i Kungälv tvingas läggas ned. Det ger följdkostnader för samhället, och jag undrar vem som är beredd att ta ansvaret för dem.
Herr talman! Jag har inget yrkande. Men jag vill ändå ta upp några motioner som behandlas i betänkandet. De behandlar just östgötaregionen. Det finns motionsförslag från mig själv, från flera partier och i form av flerpartimotioner, om att utveckla just Linköpings universitet till att på ett tydligare sätt också omfatta Norrköping. En av tankarna är att det skall bli en profilering kring frågor som rör Östersjön - utvecklingen i Östersjöområdet, infrastrukturen, logistiken och inte minst miljöfrågorna - dvs. en profilering i form av ett miljöuniversitet i Norrköping. Herr talman! Ett steg på vägen, som jag pekar på i min motion, är tillskapandet av en särskild östersjöakademi. Om detta hade jag en debatt här i kammaren i måndags med utbildningsministern. Beskedet från honom var att han inte var benägen att arbeta för en sådan etablering. Jag menar att det faktiskt hade varit väsentligare att utveckla just universitetet i Linköping till att också omfatta Norrköpingsområdet och att där bygga upp kompetensen kring Östersjöfrågorna i stället för att, som föreslås i ett kommande betänkande, etablera ett nytt universitet i Stockholmsområdet. Nu är det inte så mycket att göra åt detta, utan betänkandena har lagts fram. Men jag vill ändå i detta sammanhang ställa en försynt fråga till Berit Löfstedt med anledning av motionerna. Det hänvisas nämligen i skrivningarna till en kommande fördjupad anslagsframställning. Berit Löfstedt känner ju väl till Östgötaregionen och kommer från Linköping. Jag undrar hur hon ser på möjligheten att få en ökad satsning på Linköpings universitet och på tanken om en större tyngd också i Norrköpingsområdet. Min andra fråga handlar också om detta med östersjöakademi och tanken på ett miljöuniversitet. Det skrivs i betänkandet att man med intresse har noterat tankarna i motionen. Därför undrar jag om Berit Löfstedt har några tankar om hur detta intresse kan omsättas i någon sorts praktisk handling i pådrivande syfte. Eller är det så, som antyds, att statsmakterna avhänder sig ansvaret för en sådan utveckling, så att det blir upp till universiteten och andra institutioner att själva jobba med detta? Jag vill gärna höra vad Berit Löfstedt har för syn på detta.
Herr talman! Det finns ju flera motioner om utvecklingen av Linköpings universitet. Det finns många bra tankar i motionerna om utveckling av högskolor över huvud taget ute i landet. Vi har i utskottet varit eniga om att vi inte kunde peka ut någon särskild högskola och fick inför nästa års propositioner lägga undan alla dessa förslag. Vad jag också syftade på i mitt inledningsanförande för ett antal timmar sedan var att många motioner innehåller många bra idéer men att de behöver analyseras en del. Dessutom vill jag säga: Jo, man skall nog vid ett universitet föda en tanke och sedan själv utveckla den ganska långt. Detta är själva tanken när det gäller hur universitet och högskolor skall arbeta i dag. Själv tycker jag att det är spännande med det engagemang som Linköpings universitet har utvecklat och de kontakter som man där har skaffat sig i östersjöområdet. I ett betänkande som skall tas upp litet senare och som Bengt Silfverstrand skall diskutera har vi noterat att det över Östersjön finns viktiga relationer mellan flera olika högskolor. Det är viktigt att dessa får leva vidare och att de får stöd.
Herr talman! Det är i alla fall bra att Berit Löfstedt ser detta som goda tankar. Man vill nu avvakta litet, men jag hoppas att Berit Löfstedt - som mycket väl känner till universitet i Linköping - kan se möjligheter att utveckla detta i framtiden. Som det sägs är det också viktigt att man själv utvecklar dessa tankar och kanske blir mer konkret. I detta ligger också att statsmakterna ser var de olika tyngdpunkterna skall läggas. Då har jag fortfarande väldigt svårt att se en etablering av ett nytt universitet som skall handlägga östersjöfrågor när det faktiskt finns kompetens just i Norrköpingsområdet. Man hade på ett betydligt mer naturligt sätt kunnat utveckla den kompetensen. Vi missar nu ett bra tillfälle, och det beklagar jag. Men vi får, som sagt, hoppas att vi kommer en bit längre nästa år.

Herr talman! Jag skall i detta anförande något kommentera de avsnitt som rör forskning i utbildningsutskottets betänkande nr 15 samt betänkandena nr 12 om inrättandet av professurer och nr 13 om studiefinansieringen för doktorander. Även om en mera ingående diskussion om forskningen och forskningens villkor får anstå till den forskningspolitiska proposition som kommer att läggas fram 1996, finns det anledning att göra några principiella kommentarer. Av statsfinansiella skäl sker vissa besparingar också på anslagen till forskningsverksamhet. Totalt motsvarar minskningen av forskningsanslagen 1,7 % per år fram t.o.m. 1998. Dessa besparingar framställdes av moderaternas förre utbildningsminister som en lemlästning av svensk forskning i en interpellationsdebatt här i kammaren måndagen den 15 maj. Det används ganska kraftiga uttryck från moderaternas sida med anledning av de besparingar som sker både på forskningen och på grundutbildningen. Uttalandet om lemlästning föranleder två kommentarer. För det första vittnar det om ett mindre väl utvecklat sinne för proportioner och språkets valörer hos Moderata samlingspartiets företrädare. För det andra tillförs svensk forskning i verkligheten totalt sett nya resurser. Det är oerhört grundläggande viktigt att konstatera att det finns kraftig ökade forskningsresurser i samhället. Problemet är att de genom den förra regeringens inrättande av privata stiftelser, som är skyddade från offentlig insyn och demokratisk påverkan genom medborgarvalda organ, starkt försvårar avvägningen mellan olika forskningsområden. Det handlar alltså inte om grämelse, Hans Hjortzberg-Nordlund, utan det handlar om att vi får sämre förutsättningar att tillgodose de angelägna forskningsområden som flera företrädare för olika partier här har gjort sig till tolk för. Det är det som är problemet. Fåglarna är inte inlåsta, Gunnar Goude, utan dem vill vi släppa fria från buren. Vi vill i verklig mening ha en fri forskning, men eftersom det är samhällsresurser - pensionsmedel och skattemedel - som används för detta vill vi också ha ett ord med i laget när det gäller den övergripande fördelningen av resurserna. Som bl.a. forskningsråden framhöll vid en uppvaktning hos utbildningsutskottet den 16 mars innebär tillkomsten av forskningsstiftelserna och utvidgningen av EU:s ramprogram för forskning att balansen mellan resurser för programstyrd forskning och resurserna för fri grundforskning redan förskjutits till de senares nackdel. Vi är inte ensamma om att ha den uppfattningen att man nu har råkat ut för ett allvarligt balansproblem. Vad i första hand Moderaterna nu klagar över, och tyvärr också Folkpartiet och Centern i viss mån, är verkningarna av sin egen politik. Beslutet att privatisera pensionsmedel och överföra beslut från demokratiskt valda organ till privatpersoner har sålunda inneburit en allvarlig snedvridning av resursfördelningen på forskningsområdet. De privata forskningsstiftelserna förfogar totalt sett över ca 17 miljarder kronor, dvs. stiftelsekapitalet, varav drygt 1,5 miljarder beräknas kunna delas ut fram t.o.m. 1998. Detta ger mig än en gång anledning att understryka att det sammantaget finns starka forskningsresurser i det svenska samhället. Det finns också anledning att säga att svensk industri just nu satsar mer än någonsin på forskning och utveckling. För att ta några alldeles dagsfärska exempel ligger Ericsson och läkemedelsföretagen i den absoluta toppen. Ericssons forsknings och utvecklingskostnader är nu mer än dubbelt så höga som investeringarna i fastigheter, maskiner och varor. Drygt 60 % av 1994 års fakturering avsåg produkter som inte fanns för tre år sedan. Detta är naturligtvis positivt, och det säger något om vikten av att ha förmåga till förnyelse och överlevnad i en föränderlig tid. Problemet är att vi i dag har mindre möjligheter att tillgodose angelägna behov inom grundforskningen på grund av den snedvridning som blivit följden av privatiseringen av pensionsmedlen. De problem som återstår att lösa är att försöka rätta till de obalanser som har uppstått. Strävan måste vara att åstadkomma en samordning och en samverkan med den övriga statliga forskningspolitiken. Det pågår fortfarande diskussioner och det är möjligt att man är beredd till en dialog, det finns det vissa antydningar om i uttalanden från Naturvetenskapliga forskningsrådet under den senaste tiden. Vi måste se till att vi utnyttjar de totala forskningsresurserna på ett optimalt sätt. En särskild utredare har också fått regeringens uppdrag att se över hela strukturen för forskningsfinansiering. Den socialdemokratiska regeringen har alltså tagit flera initiativ på detta område. Herr talman! Med detta yrkar jag avslag på de reservationer till utbildningsutskottets betänkande nr 15 som rör anslag till forskning, och bifall till utskottets hemställan på motsvarande punkter. I betänkandet UbU12 tillstyrker utskottet regeringens förslag om att ge mindre och medelstora högskolor som saknar egen fakultetsorganisation möjligheter att inrätta professurer efter särskild kvalitetsprövning. Jag vill rätta Erik Arthur Egervärn som sade att regeringen skall utse dessa personer. Det är inte frågan om det. Man inrättar professurerna på vanliga grunder, och innan man fattar beslut om vilka personer som skall få tjänsterna skall de genomgå en särskild prövning. Utskottet ställer sig också bakom förslaget om att regeringen återigen skall få rätt att inrätta professurer vid universitet och högskolor för att kunna prioritera vissa nationellt angelägna forskningsområden. De mindre och medelstora högskolorna har fått ökade resurser för grundutbildning och forskning. För att kunna fortsätta uppbyggnaden av kvalitet och kompetens hos dessa högskolor måste vi förstärka den vetenskapliga ledningen. Forskningsanknytningen i grundutbildningen är av avgörande betydelse för utvecklingen av de högskolor som saknar egen fakultetsorganisation. Det är sålunda kvalitetskravet som motiverar att alla högskolor nu bereds möjlighet att inrätta egna professurer. Självfallet måste dessa beslut föregås av en ingående prövning huruvida den vetenskapliga miljön och kvaliteten inom respektive högskola motiverar inrättandet av sådana professurer. Prövningen sker av Kanslersämbetet eller den nya högskolemyndighet som vi kommer att diskutera och fatta beslut om här i kammaren om några veckor. Inte oväntat reserverar sig Moderaterna mot beslutet. Det förefaller vara en logisk uppföljning av den minst sagt sparsmakade inställning som moderaterna alltid haft till de mindre och medelstora högskolorna, i synnerhet de mindre. Så sent som för något år sedan återkom moderaterna med sin gamla käpphäst om att nivågruppera högskolevärlden i ett A och ett B-lag, där de mindre högskolornas verksamhet skulle inskränkas till grundutbildning för att uppfylla det regionala näringslivets behov. Centern kritiserar i dag tanken på s.k. collegehögskolor. Jag vill då bara erinra om att Centern för något år sedan ställde upp på det scenario som moderaterna skisserade när det gäller kategoriklyvning. Det är bra att centerpartisterna nu har återgått till att bli talesmän och förespråkare för en utbyggnad av de mindre och medelstora högskolorna, och för att det inte skall föreligga någon sådan nivågruppering. Moderaterna står nu helt ensamma och isolerade bakom sitt misstroende till dessa högskolor. Utskottet framhåller att huvudansvaret för forskningens organisation skall ligga på universitetens och högskolornas styrelser. För att kunna säkerställa behovet av vetenskapligt kompetenta forskare inom områden av särskilt nationellt intresse bereds genom utskottets förslag nu möjligheten för regeringen att inrätta professurer inom sådana områden. Ett exempel på sådana angelägna områden är att öka antalet kvinnliga professurer - ett regeringsförslag som riksdagen kommer att behandla om några veckor. Det har inte skett någon förbättring på det området med den struktur som vi har i dag utan det är ett typiskt exempel på området där vi måste få initiativ från politisk nivå för att det skall ske. Regeringens möjlighet att inrätta professurer inom särskilda områden skall tilllämpas restriktivt. Någon grund för påståendena i reservation 2, att förslaget skulle innebära en återgång till ökad styrning och centralisering av beslutsfattandet, finns därför inte. Herr talman! Jag yrkar avslag på reservationerna 1 Slutligen några ord om utbildningsutskottets betänkande 15. Mot bakgrund av det kärva statsfinansiella läget tillstyrker utskottet regeringens förslag att tillfälligt - observera tillfälligt - och i begränsad utsträckning återinföra utbildningsbidrag som finansieringsform för doktorander. Minst 50 % av de medel som lärosätena avsätter för studiefinansieringen inom fakultetsanslagen skall dock avse doktorandtjänster. Redan 1982 skapades genom riksdagsbeslut möjligheter att inrätta doktorandtjänster som en ny form av studiefinansiering inom forskarutbildningen. Syftet har varit att skapa bättre ekonomiska villkor och en större social trygghet för forskarstuderande. Resurserna för denna forskarutbildning har också successivt byggts ut. Det bör framhållas att återinförandet av utbildningsbidragen är en åtgärd på kort sikt. I den kommande forskningspolitiska propositionen avser regeringen att återkomma med förslag om ett nytt och mer flexibelt system för studiefinansieringen inom forskarutbildningen. Låt mig avslutningsvis också konstatera att möjligheten att kombinera utbildningsbidrag med anställning som assistent återinförs. Herr talman! Jag yrkar avslag på samtliga reservationer och bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! När det gäller professurerna är vi inte motståndare till att de små och medelstora högskolorna skaffar sig professurer. Det är snarare precis tvärtom. Det är omsorgen om dem så att de inte skall hamna i en B-lagsituation som gör att vi inte tycker att de själva skall inrätta professurer. Att vara solitär professor vid en högskola är en ganska svår roll. Det innebär att man behöver bygga upp nätverk som är kompetenta så att man inte hamnar i en situation med sämre kvalitet än på andra ställen. Det viktiga som Bengt Silfverstrand berört i sitt inlägg gäller forskningsanslagen. Procentuellt sett är det litet. Men 157 miljoner i fakultetsanslag och 238 miljoner i rådsanslag är inte små pengar för forskningen. Det måste naturligtvis påverka forskningen i hög grad. Var någonstans skall en högskola börja riva ner? Det kommer att bli svåra problem, svåra prioriteringar. Det är inte alldeles säkert att det kommer att gå i den riktning som vi politiker vill. Det är tur att vi har forskningsstiftelserna som kan komplettera Socialdemokraternas dåliga modell. De här medlen är inga pensionsmedel. Det är löntagarfondsmedel som företagarna har betalat in under många år och som är omvandlade till stiftelser och verkligen gör mer nytta än de politiskt styrda medlen.
Herr talman! Jag hävdar med bestämdhet att det är en nedvärdering av de mindre och medelstora högskolorna att inte tro dem om kraften och kompetensen att kunna inrätta professurer. Det skall ske samma kompetens och kvalitetsprövning som vid alla andra tillsättningar. Det innebär att det blir en ökad resurs på de mindre och medelstora högskolorna. Det ger bättre kvalitet. Vi kommer ett bra steg från den uppdelning i A och B-lag som Moderaterna i all tid har varit förespråkare för. När det gäller forskningsstiftelserna och löntagarfondsmedel ingick varje krona oavkortat, som mest 30 miljarder, i pensionssystemet genom att löntagarna hade avstått från löneökningar i förhandlingarna. Det innebär att man upplöste detta dränerade man detta system. Jag tror ändå att det vid den uppgörelse som träffades 1992 hade funnits förutsättningar för kompromiss, och man hade i mera demokratiska former kunnat ta en del av dessa medel och avsätta till forskning. Det var faktiskt meningen - jag avslöjar ingen hemlighet när jag säger detta. Nu valde man i stället formen att låsa in dessa pengar i privaträttsliga stiftelser där det inte finns någon insyn. Offentlighetsprincipen gäller inte. Styrelserna utser sig själva. Dessutom har vi ingen möjlighet att avsätta resurser för de områden där samtliga partier gång på gång säger att vi inte får göra avkall på grundforskningen, vi behöver pengarna. Man har alltså försvårat möjligheterna att styra medlen dit de bäst behövs. Det är denna utveckling som forskningsråden nu är oroliga för.
Herr talman! Stiftelserna ger i själva verket en frihet för forskarsamhället att få medel utan att behöva passera politiska spärrar. Det är fullt kompetenta forskare som sitter i stiftelserna och kan sköta utdelningen av medel. Eftersom det är många olika stiftelser kan demokratin tillgodoses. Jag tror att det är bättre. Det Bengt Silfverstrand säger om pensionsmedlen är en efterkonstruktion. Det är löntagarfondsmedel, inbetalda av företagarna.
Herr talman!

Men så uttrycker Moderaterna och andra oro för att man dränerar grundforskningen. I nästa ögonblick säger man att det är bra att man får de här pengarna. Då säger vi att det är bra att vi har tillgång till starka forskningsresurser. Men vi tycker att man i demokratisk ordning på samma sätt som i fråga om fakulteter, forskningsråd och sektorsorgan skall ha möjlighet att styra resurserna på demokratisk väg där de gör den största nyttan. Det är en snedvridning där som är allvarlig och som hela forskarvärlden uttrycker oro över. Moderaterna är tydligen till freds med att man kunnat välja en klart odemokratisk form, ett unikum i svensk utbildningspolitisk historia.
Herr talman! När det gäller UbU 12 har vi accepterat som ett logiskt led i utvecklingen av de nya högskolorna att de skall kunna inrätta professurer efter sedvanlig kvalitetsgranskning. Däremot håller jag inte med Bengt Silfverstrand om regeringens rätt att inrätta professurer. Det är fullt möjligt att kombinera en aktiv jämställdhetspolitik med att inte låta regeringen inrätta professurer. Det går nämligen att göra det via de högskolor och fakulteter som finns. Att nu göra det är att lyfta på en spärr som lätt - minsta motståndets lag - kan leda till att man återgår till ökad centralisering och ökad styrning av högskolan. Sedan vill jag prata litet om doktorandtjänsterna.

Jag tänker speciellt på de forskningsstiftelser som föregående debatt handlade om. Tror verkligen Bengt Silfverstrand att detta är en tillfällig åtgärd? Kan Bengt Silfverstrand på heder och samvete lova att detta är en tillfällig åtgärd? Hur har Bengt Silfverstrand kunnat acceptera detta efter alla våra gemensamma uttalanden och ansträngningar?
Herr talman! Med all respekt för Margitta Edgrens fina insatser när det gäller jämställdhetsarbetet, måste jag säga att de tyvärr inte avsatte de förväntade spåren i den förra regeringens politik. Vi kan bara konstatera att situationen är bedrövlig när det gäller antalet kvinnliga förskare i förhållande till antalet manliga forskare, och inte minst när det gäller kvinnliga professurer. Nu kommer det ett förslag som löser de problemen. Men en förändring åt rätt håll sker bara på ett politiskt initiativ. Därför är det här området ett bra exempel på att det i vissa fall, under vissa omständigheter, kan finnas anledning för regeringen att gå in och inrätta professurer. Innehavarna skall sedan utses på vanligt sätt, efter kompetensbedömning. Det skall alltså vara en restriktiv tillämpning. Det finns ingen anledning att hysa oro på den punkten. Jag tycker inte att man i den här frågan skall ta till överord när det gäller förslagen om att fortsätta med utbildningsbidrag. Det finns så klara markeringar, dels av hur mycket det handlar om, dels av att det är en tillfällig åtgärd. På detta område - även om vi inte vet resultatet eftersom vi ju inte har någon insyn - har man från ett par av dessa forskningsstiftelser talat om att man skall använda en del av sina medel till doktorandtjänster. Det finns alltså åtminstone på det här området ett någorlunda klart besked. Det innebär också att det kommer vissa resurstillskott på det här området. Sedan utfärdar jag naturligtvis inga löften om när förändringar sker. Vi har alltså att ta oss ur det ekonomiska moras i vilket den borgerliga regeringen försatte oss, och det är först när vi har kunnat komma upp ur det som vi kan börja tala om nya reformer.
Herr talman! En av uppgifterna för de nya forskningsstiftelserna var, Bengt Silfverstrand, att finansiera forskarutbildning. Erkänn det! Det är helt klart och helt tydligt och har funnits med i diskussionen hela tiden. Det är ett faktum som ni socialdemokrater gärna hoppar över. Bengt Silfverstrand och jag har diskuterat att denna övergång - det finns en tidsgräns för utbildningsbidraget - under en period skulle kunna innebära en viss turbulens, men på sikt skulle det finnas tillräckligt många studieplatser tack vare forskningsstiftelserna.
Herr talman! Jag har inte hoppat över det faktum att forskningsstiftelserna kommer att avsätta resurser för det här ändamålet. Jag sade, och upprepar det eftersom Margitta Edgren tydligen inte hann med i svängarna, att det var ett av de få områden som vi vet kommer att få vissa resurser, områden som vi är överens om är mycket angelägna. Det talar ytterligare för det jag sade: Vi vill ha en total överblick, så att vi kan tillföra forskningsresurser till de områden som vi finner mest angelägna. Vi tycker att detta är ett angeläget område, och det är därför vi gör mycket klara markeringar av att de förändringar, som vi nu genomför via riksdagsbeslut, är tillfälliga och begränsade. Det är i alla fall ett tydligt besked om våra ambitioner. Hade vi haft den här överblicken och de här möjligheterna också när det gäller forskningsstiftelserna i övrigt, kunde vi också ha tillgodosett andra angelägna områden, exempelvis grundforskningen. Då skulle vi ha kommit undan dessa besvärliga problem som vi nu har att räkna med under i alla fall de närmaste åren.
Herr talman! Som jag påpekade i mitt anförande har universitet och högskolor som bedriver forskning och undervisning mycket stora problem. Det gäller t.ex. balansen mellan tillämpad forskning och grundforskning, som utgör ett mycket allvarligt problem. Näringslivet och den offentliga sektorn i Sverige behöver hög kvalitet i den tillämpade forskningen och i grundforskningen, och forskarutbildningen klarar inte av detta. Jag skall inte upprepa de problem som jag tog upp tidigare. Jag kan bara nämna de yngre forskarnas situation. De saknar totalt forskningsmedel för sin verksamhet. De är helt uppbundna och beroende av handledarna. Vi har den helt omöjliga tjänstestrukturen, som är unik internationellt sett. Vi saknar rörlighet genom att vi har livstidstjänster på alla viktiga poster vid universiteten. Det gör att ungdomar och kvinnor inte kommer in vid universiteten, och vi får ingen rörlighet. Vi har naturligtvis också hindren för den tvärvetenskapliga verksamheten, som är så oerhört viktig både på forskningsrådssidan och inom universiteten, där fakulteterna är ett stort hinder. Nu säger Bengt Silfverstrand att man tar initiativ. Om budgetpropositionen såg ut som Bengt Silfverstrand låter vore det bra. Men inget initiativ alls finns på de här punkterna i budgetpropositionen. Det är förvånande. Jag ställer frågan: Varför finns inte de här stora problemen behandlade i budgetpropositionen?
Herr talman! De stora problemen finns behandlade i budgetpropositionen, där vi konstaterar, som jag har gjort i mitt inledningsanförande och i flera repliker, att det totalt sett finns goda forskningsresurser i samhället. Problemet är fördelningen, den snedvridning och obalans som finns mellan grundforskning å ena sidan och tillämpad forskning å andra sidan. Jag är i stor utsträckning överens med Gunnar Goude om problembeskrivningen. Men det är förvånansvärt att Gunnar Goude mot den bakgrunden så lätt går förbi, närmast i ironiska svängar, de forskningsstiftelser som sitter inne med de här resurserna. Hade vi förfogat över dessa resurser på samma sätt som vi har överblick över de samlade resurserna till sektorsforskning, till forskningsråden och till fakultetsanslag, hade vi också kunnat tillgodose många av de önskemål och krav som Gunnar Goude har fört fram. När vi nu är överens om problembeskrivningen borde Gunnar Goude litet kraftfullare ta itu med obalanserna och skjuta in sig på de problem som har förorsakats av olyckliga politiska beslut under förra mandatperioden.
Herr talman! Jag håller med om att stiftelserna är en djupt olycklig form för organisation av forskningsmedel. Dessutom har vi fått ytterligare 800 miljoner av EU-medel på tillämpningssidan. Men faktum kvarstår, i budgetpropositionen finns ingen lösning på problemet med den bristande balansen. Det ser vi från Miljöpartiet tydligt, eftersom vi har förslag på hur detta skall lösas. Vi har förslag om grundforskningsavdraget, vi har förslag om ändringar i tjänstestrukturen och vi har förslag om finansiering av forskarnas verksamhet. Det finns ingen motsvarighet till de här förslagen i budgetpropositionen. Det gör t.ex. att diskussionen är svår att föra. Det finns inget alternativ från er sida att ta upp och ställa vårt förslag mot. När initiativet nu skall komma från socialdemokraterna tror jag säkert att man behöver mer tid på sig än ett oppositionsparti behöver. Det ligger i sakens natur. Man måste utreda litet noggrannare. Men eftersom det bara föreligger ett förslag, Miljöpartiets, skulle det vara trevligt att höra hur socialdemokratin ställer sig till den typ av förslag som Miljöpartiet har framfört.
Herr talman! Den enkla anledningen till att vi inte för några djupgående resonemang om satsningen på den framtida forskningsinriktningen är, som jag också angav i min inledning, att de förslagen kommer i en forskningspolitisk proposition nästa år. Den omfattar en treårsperiod. Eftersom vi inte närmare har analyserat vidd och vikt av Miljöpartiets förslag, skall jag gärna göra den personliga reflexionen att jag finner många av tankegångarna mycket intressanta och väl värda att närmare fundera på. Det är på flera punkter, som jag uppfattar det, förslag som innebär litet av ett nytänkande som vi självklart kan diskutera. Men svaret är att det kommer en forskningspolitisk proposition och att beredningen av dessa förslag är i gång. Det är den ena biten. Den andra biten är att man också har tillsatt en särskild utredare för att se över strukturen för forskningsfinansieringen. Det framgår klart och tydligt av direktiven, som jag utgår från att Gunnar Goude har tagit del av, att vi lyfter fram de här frågorna för framtiden och för Sveriges förmåga att överleva som välfärdsland och industrination. Jag är alldeles övertygad om att vi kommer att få tillfälle att djupare diskutera de här frågorna när det är dags att fatta de viktiga besluten i de här sammanhangen.

Herr talman! Forskning och utbildning är själva nyckelfrågan när det gäller hur det skall gå för vårt land i framtiden. Jag vill ta upp en av de allra viktigaste aspekterna när det gäller att lyckas i fråga om forskning och utbildning. Där går jag längre än mitt eget parti egentligen ställer upp på. Jag menar att den viktigaste faktorn för en framgångsrik forskning och utveckling är att man skapar tillräckligt stora kreativa massor. Man behöver grupper med många forskare med olika bakgrund som arbetar tätt samman. Det skall vara naturvetare, tekniker och kulturarbetare. Man kan tala mycket om elektronisk frihet, t.ex. att man säljer en etta i Gamla stan, köper en herrgård i Värmland och sitter vid datorn och forskar. Men det är i människors möten som kreativiteten uppstår. Det är ett faktum som gör att de stora universiteten i dag är de ställen där de nya idéerna föds. Man kan tycka hur mycket man vill om de små högskolorna, men det är inte där de väsentliga innovationerna görs. Inser man inte detta är Sverige i en bekymmersam situation. Sverige har halkat efter när det gäller forskning och utveckling. Det har jag talat om länge. Vår kompetens är inte av det snitt som den var vid förra sekelskiftet. Vi har en bred industri i Sverige som nästan genomgående befinner sig i det Percy Barnevik kallar solnedgångsbranscherna eller det som andra kallar de priskonkurrerande branscherna. Det rör sig om uppfinningar från förra sekelskiftet. Vi försöker med låga priser och därmed låga löner att hålla vår verksamhet i gång. Det är telefoner, bilar, kullager, pappersmassa, kanoner, kylskåp - alltihop är gamla produkter. Det finns enstaka undantag. Ericsson har lyckats hålla sig på topp fortfarande. Men de lever i en tuff bransch. Och vi har läkemedelsindustrin. Jag vill hävda att deras framgångar beror på att de har haft tillgång till en rad forskningsfonder för medicinska ändamål, som politikerna inte kunnat styra. De har haft bättre förutsättningar än andra forskningsbranscher. De som betraktas som soluppgångsindustrier, vars forskning skall ge oss nya produkter som vi kan sälja för hutlösa priser till en häpnande värld, finns enligt allas uppfattning inom områdena optik, gen och bioteknik, datakommunikation - kommunikation, inte datorer - miljö och solarteknik och ren mat. Där är Sverige tunt, tyvärr. Vi lever i en värld av tuff konkurrens. Den första fungerande datamaskinen hette Besk och stod i Stockholm. Det är en bransch där vi inte är starka i dag. Den första platta bildskärmen gjordes i Göteborg. Den görs i Japan i dag. De som letar i de databaser våra universitet har är i första hand amerikaner, därefter japaner och sedan svenskar. Bara ett företag som Canon har 12 man ute för att ragga folk genom att leta i de internationella databaserna efter begåvningar att rekrytera. Det finns inga svenska företag som är ute på det viset. Om man tittar på situationen i dag finner man att 12 % av svenskarna har en längre akademisk utbildning, i USA är de dubbelt så många och i våra konkurrentländer är de fler. Om man ser på den utbildning som pågår i dag ligger Holland, Danmark och England på en nästan dubbelt så hög nivå som Sverige när det gäller långa, akademiska utbildningar. USA, Japan och Kanada ligger ännu högre. Att bli civilingenjör i Sverige tar fyra och ett halvt år. Utbildningen är ungefär två år längre i våra viktigaste konkurrentländer. Möjligen är svenskar så pass mycket mer begåvade att det här jämnar ut sig - inte vet jag - men det kan diskuteras. Sverige är det egentligen bara Handelshögskolan som har resurser av internationell storlek. Man sade tidigare att man behövde ett universitet per miljon invånare. Nu är viktiga konkurrentländer på väg att få ett universitet per en halv miljon. Vi har sex universitet på nio miljoner invånare. Vi missar chansen att skapa en stor kreativ massa genom att koncentrera forskningen och bredda utbudet på de områden där man kan skapa en sådan här kreativ massa. I stället satsar vi på statussymboler som residensstäder. Detta tror jag är en stor fara för När man skall återta en ställning som ledande nation i världen på forskning och utbildning handlar det om en elitsatsning. Det kan jämföras med elitsatsningar i hockey, fotboll och tennis. Det handlar inte om arbetstidsreglering, rättvisa, fördelning eller styrning. Tänk på när vi styrde sju miljarder till energiforskningen. Det kom inte ut någonting av det som kunde säljas till en häpen omvärld. Det handlar bara om hårt arbete och kompetens. Det gäller att skapa förutsättningar för ofta udda personer att arbeta i ovissa branscher där ingen politiker kan se var genombrotten sker. Det handlar om grundforskning. Där behöver vi göra rejäla satsningar. Vi behöver helt enkelt fler universitet i det här landet. De faktorer som skapar tillväxt i ett land är forskning, utbildning, infrastruktur och livsmiljö. Det är på dessa områden vi har möjlighet att göra någonting för att komma tillbaka i välfärdsligan, där vi har ramlat ner från tredje till sjuttonde plats på litet drygt tjugo år. Per Unckel gjorde en rejäl satsning när det gällde forskningsanslagen. Det var en mycket väsentlig insats. Den var inte tillräcklig, men det är farligt att gå den motsatta vägen. Vi måste skapa den stora kreativa massan om vi skall få inte bara en utbildning på mellannivå utan också nya genombrott inom nya tekniker. Det är mitt budskap. Vi är ute i en internationell konkurrens. Det är inte fråga om en lokal, intern fördelningspolitik.
Herr talman! Med risk att framstå som teknikfientlig vill jag ställa en fråga. Det gäller moderaternas, som jag tycker, nästan magiska bundenhet till detta med informationsteknik, som om den vore en patentlösning på i stort sett alla problem. Eftersom moderaterna ägnar väldigt mycket tid, kraft och energi åt detta vill jag fråga: Talar ni någon gång om informationens innehåll - detta enorma flöde - om kvaliteten, om vad som händer med människorna och om vilka de psykologiska effekterna är? Det har i varje fall inte jag uppmärksammat. Jag vill också kommentera det som sades om forskning och forskningsinsatser. Ericsson nämndes som ett gott exempel. Det är bra att Ericsson har kommit långt med sin forskning och att företaget har utvecklats så pass bra. Men frågan är om forskning skall finansieras med löntagarfondspengar och om inte ett företag som Ericsson, som gör miljardvinster, mycket väl kan finansiera sin forskning själv. Det gjordes också en jämförelse mellan kvaliteten på den akademiska utbildningen i USA och i Sverige. Mig veterligt kan man inte göra sådana jämförelser, därför att kvaliteten är så olika på de akademiska utbildningarna i USA. Den varierar i allra högsta grad.
Herr talman! Det är märkligt att man inte kan prata så att det hörs. Vad jag sade var att elektronisk frihet är intressant, men den kan aldrig ersätta människors möten. Det är därför man skall skapa dessa stora kreativa massor. Jag tror utan tvekan att den informationsteknik vi har är en stor tillgång - särskilt när vi i en framtid har lärt oss hantera den och när vi har fått en struktur på exempelvis Internet som fungerar. Det är mycket påtagligt att Ericsson är i en tuff bransch. Hälften av vad man säljer i år är produkter som togs fram under det senaste året. Detta visar hur otroligt viktigt det är att forskningen förs framåt. Det är viktigt att Astra och Ericsson inte är de enda. Vi måste fram i soluppgångsbranscherna, där vi kan få nya företag som tar in stora vinster på nya produkter som är en följd av en kraftfull satsning på grundforskning.
Herr talman! Jag tror att vi kan vara ganska överens om vikten av att satsa på forskning - både den tillämpade forskningen och grundforskningen. Det jag ifrågasatte var exemplet. Ericsson framhölls som ett gott exempel i samband med debatten om medel från forskningsstiftelserna. Ericsson är ett företag med mycket stora vinster. I det svåra ekonomiska läget - det brukar Moderaterna annars markera - borde dessa företag kunna finansiera betydligt större del av sin forskning själva.
Herr talman! Låt mig påminna om ett annat exempel som jag också tog upp: energiforskningen. Vi bestämde oss i Sveriges riksdag i allmän välmening för att lägga sju miljarder på energiforskning. Dessa miljarder skulle inte få användas till någon forskning som industrin skulle kunna ha någon nytta av. Det hade man heller inte. Man gick rätt i sjön.

Herr talman! Behovet av såväl högre utbildning som forskning på universitet och högskolor ökar. Det är många som i debatten tidigare pekat på att behovet av en ytterligare ökning är stort. Vi behöver satsa mera på forskning och högre utbildning i Sverige. Numera finns det också en ganska vidlyftig flora av mindre högskolor utanför universiteten runtom i landet, i huvudsak för utbildningsändamål. Kraven på att knyta forskning till dessa ökar. Prognoser pekar på att denna utveckling kommer att fortsätta. Det pekar på att tiden är mogen för åtminstone ett nytt fullskaligt universitet i landet - förmodligen två - inom en tioårsperiod. Ser man till geografin, utbildningsnivån och den regionala utvecklingen bör ett första nytt universitet lokaliseras till Sundsvall, vars högskola i dag ingår i ett nätverk med främst Östersund - den s.k. Mitthögskolan. Det är den i särklass största medelstora högskolan. Ett universitet med Sundsvall som huvudort kan ha en inriktning på miljö och information - soluppgångsbranscherna, som föregående talare pratade om. Det är expansiva branscher inom teknik och näringsliv. Redan nu är såväl naturvetenskap som journalistik profilämnen på Mitthögskolan. Jag läste så sent som i dag om hur dessa branscher utvecklas. Bara miljöbranschen har i dag en tillväxt på över 10 % om året i Europa. I Sverige är motsvarande siffra 2-3 % för just denna bransch. Det visar att vi släpar efter och att behovet är enormt inte minst när det gäller forskning och utbildning på detta område. Ett beslut om ett universitet i Sundsvall nu skulle leda till en effektivare och mer rationell kraftsamling av den naturligt pågående utbyggnaden av högre utbildning och forskning i landet. Några i Miljöpartiet har skrivit en motion om detta. Utskottet har inte velat ta ställning. Man nöjer sig med att hänvisa till de utökade forskningsresurser som man ställt till förfogande för bl.a. Mitthögskolan. Det är naturligtvis meningslöst att yrka bifall till motionen, men jag förutsätter att utskottet liksom regeringen begrundar frågan och så småningom återkommer med ett förslag i denna riktning.

Herr talman! Jag har begärt ordet med anledning av motion Ub641 om ett handikappuniversitet i Lund. Det finns två bärande tankar bakom motionen. Motionen syftar dels till en samling av de resurser som redan är spridda i Skåne, dels till en möjlighet för alla handikappade i Sverige att få tillgång till högre utbildning genom modern teknik. Skåne kan som bekant framhävas i många sammanhang. Tveklöst är det så att det finns en koncentration av kompetens, erfarenhet, forskning och utveckling inom handikappområdet. Lunds universitet och Tekniska högskolan och CERTEC är ett kunskapscenter. Universitetssjukhuset och Rehab Orup är ett annat. Ideon är ett tredje. HADAR i Malmö är ett fjärde, för att bara nämna några. Utifrån detta faller det sig naturligt att försöka få till stånd en samling som är större än en centrumbildning. Vi vet alla vad en kreativ miljö som bygger på samverkan och kunskapsutbyte kan innebära. Intresset kring utbildning och forskning knuten runt den handikappade och dennes livssituation kan mycket väl bli en kommande svensk spjutspetsverksamhet. Redan nu har t.ex. HADAR internationellt utbyte, och svensk know-how kan bli en framtida exportvara både i form av kunskap och utvecklade handikapptekniska produkter. Rehabiliteringsteknik är en snabbt växande marknad allteftersom befolkningen åldras och flera funktionshindrade behöver stöd och assistans. Detta innebär att det skapas en intressant ekonomisk marknad med konkurrens inte minst från USA. För att uppnå denna dynamik är det viktigt att knyta till sig forskare och lärare. En professur i handikappteknik eller rehabiliteringsteknik skulle lyfta fram detta område som en speciell disciplin, och det skulle i sin tur vara positivt för rekrytering av forskarstuderande och teknikutveckling inom området. Att det är viktigt kan sammanfattas i följande: Vi har skaffat oss teknik och kunskap för att rädda liv. Nu måste vi fortsätta med att anpassa till livet. Den andra delen i motionen gäller frågan hur vi skall kunna öka tillgängligheten för handikappade när det gäller att studera vid universitet och högskolor. Utbildning är en investering i humankapital även för människor med handikapp. Den kan bidra till rehabilitering och integrering i arbetslivet. Med nya medier och tekniker kan befintliga undervisningsresurser användas bättre. Distansundervisning via modern datorteknik och interaktiv multimediateknik med möjligheter också till socialt samspel ger handikappade studenter tillfälle att delta i undervisning och forskning på villkor som aldrig har kunnat erbjudas tidigare. Man kan om man så vill bygga ett "Campus", reellt och virtuellt, som öppnar helt nya vägar. Det är en spännande och fascinerande men inte omöjlig tanke. Det allra viktigaste är att ta all den kraft som finns i modern teknologi och skapa en utbildning som anpassas till den enskilda individens behov, kapacitet och önskemål. Detta, herr talman, är tanken bakom motionen. Jag konstaterar att utskottet behandlat motionen välvilligt. Det gläder mig förstås. Det innebär att det finns ett samförstånd kring motionens intentioner som är värt att följa upp.

Herr talman! Jag tänker inte förlänga debatten så mycket mer. Jag tycker att den har varit lång nog. Jag vill poängtera två saker som för Vänsterpartiet är väldigt viktigt och som vi inte har talat så mycket om i dag. Det handlar för det första om antagningssystemet till högskolan för folkhögskoleelever. Det är i dag mycket oklart. Vi har tidigare och också nu efterlyst överblickbara antagningssystem. De måste också vara kända för dem som söker från en folkhögskola till en högskoleutbildning. Det finns en utredning som är tillsatt för det ändamålet, och det är väldigt bra. Men vi vill poängtera att det är ett område som måste bevakas. En utredning är bra, men det beslut som utredningen resulterar i är kanske det allra viktigaste. Frågan om meritvärderingar och studieomdömen handlar om det viktiga att skapa större rättvisa och en bättre samordning så att elever behandlas på lika sätt oavsett vilken högskola de söker till och oavsett vilken folkhögskola de kommer från. Anledningen till att jag tar upp det är förstås att teorin skiljer sig från praktiken. I teorin fungerar systemet ganska bra, i praktiken behandlas elever på helt olika sätt. Det andra som är viktigt handlar om studentinflytande. Det hade jag tänkt att tala mycket längre om. Men jag begränsar mig till att säga att det är viktigt för oss i Sverige att sprida det till andra länder som vi samarbetar med. Det sker genom studerandeorganisationer och liknande. Det har här i dag förts en liten diskussion om EU medlemskapet och de studerandes inflytande. Vi i Vänsterpartiet har i vår motion krävt att Sverige skall arbeta för att sprida elevdemokrati och studerandeinflytande även inom EU. Anledningen till att Vänsterpartiet gör det är ju för att vi i Sverige skulle in i EU för att påverka. Jag hoppas verkligen att det inte bara handlar om lagar och regler eller ekonomi, utan att det också handlar om ett sätt att se på studerande i relationer mellan lärare och elever. Det är en mycket viktig tradition som vi i Sverige i och för sig också behöver förbättra. Men jag vill gärna se att vi diskuterar med andra länder som vi samarbetar med. Det innebär naturligtvis inte för den sakens skull att Sverige eller något annat medlemsland skall ge upp sin suveränitet när det gäller utbildningsfrågor, utan det handlar mer om en social påverkan. Jag avslutar med att yrka bifall till Vänsterpartiets reservation nr 49 och nr 61.

Herr talman! Socialdemokraterna tar från universiteten och ger till högskolorna. Det är kontentan av utbildningsutskottets betänkande nr 15. Detta drabbar särskilt de två yngsta universiteten i landet, Umeå universitet och Linköpings universitet, vilka ännu en kan betraktas som fullt utbyggda. I det statsfinansiella läge som vi befinner oss är det särskilt viktigt att på ett effektivt sätt utnyttja resurserna för att den högre utbildningen och forskningen skall kunna hävda sig i konkurrensen med övriga EU-länders och därmed kraftfullt kunna bidra till utvecklingen av landet. Det gäller inte minst forskningen, där Sverige betalar betydande avgifter till EU och där landets forskare förväntas att i konkurrens med forskare inom EU hämta tillbaka minst det belopp som Sverige satsat. Den uttunning av landets kompetens som uppstår till följd av förslaget att förstärka de mindre och medelstora högskolorna kan bli ett allvarligt hot mot landets konkurrenskraft inom högre utbildning och forskning. Det behövs i stället en kraftsamling. Det innebär att en fortsatt utbyggnad av Umeå universitet och Linköpings universitet bör prioriteras före en satsning på de mindre och medelstora högskolorna. Detsamma gäller förslaget om inrättandet av en ny högskola i Stockholm med placering på Södertörn. Jag delar uppfattningen att Stockholmsområdet lider brist på utbildningsplatser för högre utbildning. Men jag menar att en nyetablering måste anstå till dess det finns ekonomiska förutsättningar för att både bygga färdigt de befintliga universiteten och bygga nytt. En annan ordning är varken mer eller mindre än ett svek mot våra yngsta universitet.

Herr talman! Alla anser säkert att det är en dygd att spara i nuvarande budgetläge. Besparingar får dock inte göras utan analyser av hur de slår på verksamheten, och vi inser säkert att det finns områden där investeringarna och anslagen behöver öka för att Sveriges konkurrenskraft och produktionsförmåga skall stärkas. Några sådana tankegångar verkar inte ha funnits med vid regeringens behandling av anslagen till Sveriges lantbruksuniversitet. Sofistikerade och varsamma verktyg som osthyvlar har inte använts, utan det är snarare yxhugget som har varit kännetecknet för behandlingen av SLU. Borta tycks tankar ha varit om att forskning av god internationell standard är av grundläggande betydelse för möjligheten att upprätthålla välfärden och välståndet i Sverige. Forskning och utbildning av god kvalitet är verksamheter som dessutom behöver långsiktighet och konsekvent målmedvetenhet. Universiteten och högskolorna, och naturligtvis också Sveriges lantbruksuniversitet, måste garanteras en god framförhållning för anpassning och förändring av verksamheten för att kapitalförstöring skall undvikas. Att tvärt avbryta pågående forskningsprojekt är en styggelse och borde inte förekomma. Likväl tvingas SLU till detta. I det sammanhanget borde SLU ha behandlats på samma sätt som övriga universitet och högskolor. Frågan om SLU:s departementstillhörighet bör enligt min uppfattning behandlas snarast. Personligen anser jag det vara av stort värde för SLU att överföras från Jordbruksdepartementets till Utbildningsdepartementets budget och inte bara till utbildningsutskottets ansvarsområde. Genom överföringen till utbildningsutskottets ansvarsområde har det första steget i denna förändring tagits. Nu, herr talman, är det enligt min uppfattning dags för det andra steget. Det skulle vara intressant att höra vad Socialdemokraternas talesman i den här frågan, Majléne Westerlund Panke, har för uppfattning om detta. Den besparing som regeringen och Socialdemokraterna har föreslagit för SLU för det kommande budgetåret är på 10 % av anslaget, vilket motsvarar 104 miljoner kronor. Det skall jämföras med att övriga universitet och högskolor under samma budgetperiod får en nedskärning på 2,4 %. Dessutom har Skogs och jordbrukets forskningsråd föreslagits få en minskning av anslaget med 25 %. Totalt blir nedskärningen på detta sätt 200 miljoner kronor. Det är alltså fråga om ganska avsevärda nedskärningar. Även om också vi reservanter föreslår besparingar på SLU och Skogs och jordbrukets forskningsråd tycker vi därför att regeringens förslag till besparingar är alltför drastiska, och vi vill höja anslaget till SLU Vi reservanter anser att det är speciellt märkligt att regeringen har lagt fram en så stor besparing under det första budgetåret. Det strider också mot den budgetteknik som Socialdemokraterna har tillämpat i andra avseenden, där deras besparingar har varit utomordentlig baktunga. I det här fallet är besparingen utomordentligt framtungt. Man har inte angivit hur anslagsutvecklingen skall se ut fram t.o.m. budgetåret 1998. De uppsägningar som blir följden av det större sparbetinget som SLU har måst genomföra kan då inte ske med den framförhållning som behövs.

Till skillnad från i många andra länder är i Sverige denna forsknings och utvecklingsverksamhet på ett eller annat sätt knutet till SLU. Näringens egna forskningsinstitut är i många andra länder - jag tänker t.ex. på grannlandet Danmark - välgödda, och vid en jämförelse med dem är SLU och den forskning som bedrivs här inte speciellt gynnade. Vi borde i stället resonera som så, att när vi nu har blivit medlemmar av den europeiska unionen och när modernäringen för första gången har fått tillträde till den europeiska marknaden, bör forskning och utveckling premieras för att vi på så sätt skall kunna förbättra kvaliteten och konkurrenskraften på våra jordbruksprodukter. Herr talman! För att det skall finnas rimliga möjligheter att genomföra de här besparingarna och samtidigt uppnå det examinationsmål som finns för SLU utan att utbildningskvaliteten sänks, måste SLU ges frihet att förutsättningslöst pröva varje enskild verksamhet och besluta om de förändringar som krävs därför. Varken regeringen eller vi i utskottet och i riksdagen skall påverka SLU i det här avseendet. Det var därför vi i utskottet med viss häpnad såg att jordbruksministern försökte dela ut ett fribrev från indragningar av SLU:s verksamheter på en speciell ort. Så får inte en minister agera, även om ministern bor nästan granne med verksamhetsorten, som i det här fallet råkar vara Bispgården. SLU:s styrelse har också bortsett från skrivningen i budgetpropositionen, och det tycker jag länder den till heder. Herr talman! Jag vill slutligen yrka bifall till reservation nr 2, som jag kommer att begära votering och rösträkning på. Självfallet står vi moderater bakom också övriga reservationer till det här betänkandet.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 2, Anslagsbelopp under Sveriges lantbruksuniversitet. Vi står givetvis bakom samtliga Centerns reservationer, men med hänvisning till kammarens arbetsbelastning avstår jag från att yrka bifall till flera reservationer. Centern anser att regeringen har gjort orimligt stora besparingar på SLU. Man sparar ungefär 7 % på SLU eller 104 miljoner. Därtill kommer att man tar resurser från SJFR och SLF, medel som också i stor utsträckning går vidare till forskning vid SLU. Forskning och utbildning inom områden som rör livsmedel, djurskydd, miljö och naturresurser anses tydligen av socialdemokrater vara mindre viktig än annan forskning och utbildning - detta trots att livsmedelsproduktion, tillgången till en god miljö och hushållning med naturresurser är avgörande för vår överlevnad. Vi anser att det är av största vikt att utbildningarna inom jord och skogsbrukssektorn bibehåller en hög standard och att de utvecklas för att möta de nya krav som ställs på näringen när det gäller brukningsmetoder och miljö. Centern anser också att i de utmaningar som samhället står inför finns ett tydligt samband med SLU:s verksamhet. De resurser och den kunskap som finns inom SLU kan och måste användas till att intensifiera forskning på många områden, exempelvis om ekologiskt jordbruk och kretsloppsrelaterad verksamhet. Jord och skogsbruket är också intimt förknippat med miljö och naturvård, vilket innebär att forskning inom dessa ämnesområden är av största vikt. Ett annat exempel är att jord och skogsbruket har stora möjligheter att producera biobränslen. En ökad användning av biobränslen är en viktig del i strävandena att skapa ett kretsloppssamhälle. Ny teknik behöver utvecklas för elproduktion i samband med värmeproduktion baserad på biobränslen. Andra områden där energiforskningen måste utvecklas är utvinning av energi från exempelvis rötslam och vallväxter. SLU har många viktiga framtidsuppgifter i det svenska samhället. Den vetenskapliga verksamhet som gäller odlingsoch växtförhållandena måste vara spridd över hela landet med hänsyn till varierande växtbetingelser. Det är därför nödvändigt att SLU har försöksstationer och anläggningar över hela landet. Ur regionalpolitisk synvinkel är det också viktigt att verksamheten är spridd över hela landet. De olika verksamheterna runt om i landet fungerar ofta som en inspirationskälla för den omkringliggande jord och skogsbruksnäringen. Omvänt fungerar näringen stimulerande för Lantbruksuniversitetets regionala verksamhet. För utvecklingen inom jord och skogsbruksforskningen är det alltså mycket viktigt att den regionala verksamheten inte prioriteras ned. Mot bakgrund av det anser Centern att regeringens förslag till besparingar på SLU inte skall genomföras fullt ut. Det är också därför som vi har reserverat oss och anser att sparbetinget skall minskas med 30 miljoner kronor. Fru talman! Jag vill också kortfattat beröra Stiftelsen Lantbruksforskning, som ger bidrag till forskning och utvecklingsprojekt som stärker lantbrukets konkurrenskraft och bidrar till att utveckla nya verksamheter. SLF beviljar vanligtvis bidrag till forskningsprojekt som löper över flera år. Många av projekten genomförs, som jag har nämnt, vid SLU. Utskottets tillstyrkan av regeringens förslag att helt dra in anslaget till SLF innebär att flera angelägna forskningsprojekt inte kan fullföljas. Det finns ett flertal forskningsprogram. Man kan nämna projekt för att finna alternativ till burar vid hönshållning samt miljöinriktade program för ett resurshushållande jordbruk. Mot denna bakgrund anser vi i Centern att regeringens och utskottets förslag att hela bidraget till SLF skall avvecklas är felaktigt, men med hänsyn till kammarens arbetssituation yrkar jag bifall endast till reservation 2.

Fru talman! Miljöpartiet de gröna satsar i sin budget 254 miljoner kronor mer än regeringen på SLU. Vi satsar även många sköna miljoner på forskningsrådet. Miljöpartiets ställningstagande är helt klart: Det skall inte göras några neddragningar på de här områdena. Det gäller i första hand undervisning och former av ekologiskt skogs och jordbruk. Miljöpartiets budget innehåller alltså inga nedskärningar! Miljöpartiet anser att livsmedel skall vara det som ordet anger, dvs. medel för livet. Vi anser att våra båda modernäringar, skogen och lantbruket, behöver utvecklas och förbättras. Vi är på väg i vissa avseenden, men än behöver mycket göras. Det har skett förändringar i skogsbruket - man har slutat med de allra största slutavverkningarna och tar i högre grad naturvårdshänsyn. Men i ett fall som jag känner till skulle en tjäderspelplats sparas - och den sparades också men endast med en liten skyddsridå av träd runt omkring, dvs. storskogen där utanför låg utslagen. Dit kom aldrig mer tjädrarna för att spela! Trots att det förekommer förbättringar hotar skogsbruket fortfarande växter och djur. Som Roy Ottosson har sagt i en paneldebatt: "Skogsbruket fortsätter att utarma naturen i vårt land. Växter och djur som är akut utrotningshotade åtnjuter inte det skydd de borde. Trots nya internationella avtal, riksdagsbeslut och lagar försvinner urskogar och andra unika naturmiljöer. De nya bestämmelserna har gjorts alltför krångliga, ihåliga och beroende av ersättningar till markägaren." Genom riksdagsbeslut delas nu pengarna ut i en påse till SLU. Detta är en vällovlig satsning på decentralisering. Men det blir inte alltid som man har tänkt sig. Denna decentralisering leder i SLU:s senaste beslut när det gäller besparingar till en centralisering: Man lägger ned Bispgården i Jämtland för utbildning av skogstekniker och Garpenbergs skogshögskola för forskning och delutbildning av jägmästare. Resultatet blir alltså en centralisering. Detta sker på många områden i dag. Man trodde att om man delade ut pengarna skulle resultatet bli en decentralisering, men det blir ofta motsatsen. När det gäller skogs och lantbruk är det en nödvändighet att förlägga forskning och utbildning till olika breddgrader i Sverige. Skogen runt t.ex. Umeå, dit man vill flytta delar av Garpenberg, har inte alls den mångfald som finns runt Garpenberg eller i södra och mellersta Sverige. Sedan motioner, utskottsbetänkande och reservationer skrevs har beslut fattats om nedläggning av Skogshögskolan i Garpenberg, varför jag vill stödja men inte yrkar bifall till en s-motion som handlar om att utveckla Garpenberg till ett centrum för ekologisk odling och ett internationellt naturresursuniversitet med regional närvaro. Det är redan ett viktigt nationellt centrum med samarbete med Högskolan Falun Sandviken och Solenergiforskningscentrum i Borlänge. Man skulle också få möjligheter att arbeta tillsammans med Vassbo kretsloppscentrum, som är i vardande. Här slår man undan fötterna för ett unikt samarbete inför framtiden. Vad gör man i Garpenberg? Jo, man har gjort mycket för småskaligt skogsbruk. Man forskar om biobränslen, åkergranar och plantors stabilitet. Man har en speciell omställningsbar panna för forskning om biobränslen och stora ytor för jordprover. Man har en undervisningsyta på 10 000 kvadratmeter. Värdet uppskattas till 250 miljoner. Man har bedrivit forskning om skogen sedan början av 1900-talet, och vi kan föreställa oss vad det innebär när det gäller provytor och upparbetade forskningsvägar. Här kommer flera forskarteam som uppvisar goda resultat och som har enastående arbetsvillkor att spräckas. Vid en nedläggning hotas fullt ändamålsenliga lokaler och anläggningar att bli öde, samtidigt som kostnader genereras på annat håll. På andra orter kan man inte ta emot och täcka det här behovet om Garpenberg läggs ner. Man måste bygga ut och utvidga verksamheten. Det här strider också mot Agenda 21 och sunt förnuft när det gäller resursutnyttjandet. Jag har följt Garpenberg i mer än 16 års tid. Jag har två barn som ha gått på utbildning där. Jag har varit på många utbildningsdagar och har gjort studiebesök. Vår landshövding, tidigare riksdagsledamoten, Gunnar Björk har begärt en omprövning av beslutet, bl.a. på grund av regionala hänsyn. Men det är ändå inte det viktigaste. Det viktigaste är att man kommer att spräcka den här forskningen. Det är viktigast - även om man skall ta regionala hänsyn och även om det står i glesbygdspropositionen att verk och myndigheter skall ta sitt regionalpolitiska ansvar. Det står inte att de "bör" utan att de "skall". Jordbruksministern har också uttalat det tydligt i en interpellationsdebatt den 16 Man kan inte nog betona en högskolas betydelse för en region. Skolan har också en viss betydelse för medlemskapet i EU, bl.a. för att den ligger i region 2. Om verksamheten i Garpenberg försvinner, förlorar regionen en av sina viktigaste utvecklingsresurser för att kunna tillgodogöra sig fördelarna av medlemskapet i EU. Personalen har jag nämnt. Det är ett problem. Anläggningen är suverän. Jag var där senast för tre veckor sedan. Då undersökte jag verkligen anläggningen, eftersom risken för den här nedläggningen fanns. Att lägga ned Garpenberg skulle vara en resursförstöring utan dess like. I Garpenberg finns, som sagt, en undervisningsyta på 10 000 kvadratmeter. Det är fantastiskt hög klass på undervisningsytan och på lokalerna. Det finns en mängd andra fördelar. Det finns elevbostäder. I en gammal herrgård finns t.ex. samlingslokaler. Därför menar jag att man gör ett stort misstag om man lägger ner anläggningen. Garpenberg är också Sveriges mest jämställda arbetsplats. Där arbetar många kvinnor på en så traditionellt manlig arbetsplats. Det är förvisso överskott på manliga blivande jägmästare. Men på den här arbetsplatsen råder jämställdhet. De har fått utmärkelser för sin jämlikhet från kommunen och länet. Det här är ett ganska tydligt tecken på att man vill ha en jämställd arbetsplats. Vi har svårt att få igenom det på andra ställen. Jag hoppas nu bara att den omprövning som landshövdingen vill göra kommer att få någon effekt.

Fru talman! Betänkandet behandlar såväl anslag till SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, som till SJFR, Skogs och jordbrukets forskningsråd. Jag nöjer mig med att koncentrera mig på SLU. De övergripande målen för SLU är att genom utbildning, forskning och information öka kunskaperna och förutsättningarna för en varaktig och effektiv biologisk produktion. Förutsättningarna för att denna skall kunna bedrivas och utnyttjas skall också öka. Givetvis skall SLU själv bestämma hur verksamheten vid universitetet skall organiseras. Besparingarna på Lantbruksuniversitetet är mycket hårda. De kommer att medföra stora ingrepp i SLU:s verksamhet. Jag uppfattar det så att trots att fast beräkning inte föreligger för SLU ända fram till 1998, får det inte bli ytterligare sparbeting. Det klarar inte SLU:s verksamhet. Det skulle leda till oro för såväl verksamheten som för personalen. Jag tycker att den socialdemokratiska regeringen på något sätt missar SLU. Vi skall i vårt land tillsammans med andra länder ta oss från ett resursslösande samhälle till ett uthålligt kretsloppssamhälle. Vi är på väg in i ett kunskapsoch informationssamhälle. Informationstekniken är positiv för landsbygdens utveckling. Det går lika bra att bo på landsbygden och samtidigt vara ledande i landets utveckling. Vi måste finna en balans på arbetsmarknaden. En viss del av anslagen till SLU och SJFR bör öronmärkas i syfte att få en utveckling av ekologiskt lantbruk och biologiskt fullvärdiga livsmedel. Lantbruket kan bl.a. av hälso-, miljö och beredskapsskäl inte jämställas med andra näringar. För ett lands medborgare är fullvärdig mat en grund till god hälsa. Ekologiskt anpassade metoder för odling och förädling är långsiktigt hållbara. Riksdagen har satt upp ett mål om att 10 % av åkermarken skall odlas ekologiskt år 2000. Vi kristdemokrater vill inte låsa fast denna procentsats utan vill nå mycket längre. Vi ser dock positivt på att detta krav äntligen fått acceptans i riksdagen. Fru talman! En andra våg av ekologiska produkter är på väg in på marknaden. Som komplement till de ekologiska basprodukterna kommer vidareförädlade produkter från charkuterier, konserverade och frysta grönsaker, saftade och syltade bär och ett utökat spannmålssortiment. Flera slakterier, stycklokaler, kvarnar, mejerier, bagerier och butiker har sökt auktorisation hos KRAV för att hantera och förädla ekologiska produkter. Utvecklande forsknings-, innovations och försöksverksamhet skall enligt vår mening fördelas efter den samhällsnytta som kan nås i form av förbättrade odlings och djurskötselfrågor. SLU är inne i en kraftig och ensidig neddragning av tillämpad forskningsoch försöksverksamhet. Över huvud taget kan vi inte handskas så vårdslöst med forskningsfrågorna som det föreliggande förslaget gör. Forskningen är långsiktig. Om staten inte vidtar åtgärder av långsiktig karaktär, kommer det inte att finnas en neutral och obunden rådgivningsoch försöksorganisation tillgänglig för alla näringsutövare. Hur skall då kunskapsöverföringen mellan staten och näringsutövarna ske? Helhetssynen är då i fara, eftersom man inte kan ta för givet att handeln och branscherna skall prioritera samhällsnyttan. Det krävs mycket av forskning för att ta ansvar för kretsloppsfrågorna. Stöd till miljöinvesteringar och satsning på bioenergi och resurshushållande system är en förutsättning för att flytta positionerna framåt vad gäller kretsloppstänkandet. Fru talman! Sveriges medlemskap i EU innebär att vi skall samordna vår politik på livsmedelsområdet med EU:s jordbrukspolitik. Utformningen är en överlevnadsfråga för hela den svenska kulturbygden. En tredjedel av den svenska livsmedelsproduktionen sker i Västsverige, och den utgör en mycket stor andel av industrisysselsättningen i Skaraborg. Kristdemokraterna har ambitionen att skapa ett miljövänligt, konsumentinriktat och konkurrenskraftigt jordbruk. Vi tycker att man bättre skall ta till vara den kompetens som finns i Västsverige. En grupp av oss kristdemokrater har en motion i den frågan. Vi pekar på att Västsverige som svarar för en tredjedel av produktionen oavsett produktionsgren i dag bara får 3 % av SLU:s medel. Detta tycker inte vi är ett bra sätt att ta till vara kapaciteten och åstadkomma ett bra europeiskt utbyte. Samtidigt som SLU får för litet att röra sig med är det logiskt att konstatera att fördelningen inte är uppbyggd för att ge bästa möjliga effektivitet, med tanke på vad Västsverige kan tillföra och tillför. Jag står bakom kristdemokraternas reservationer men avstår för tids vinnande från att yrka bifall till dem.